Fru talman! Min första tid som lärare var på den tiden då man använde de gamla spritstencilapparaterna, där vi vevade fram våra kopior. Men det var på den tiden som skolorna hade råd med läroböcker till eleverna. Jag minns en skylt på väggen bredvid stencileringsapparaten som ett råd för att vi inte skulle förstöra våra kopior. Där stod: Låt inte spriten flöda! Några skrattade åt detta budskap, men det är ett tänkvärt budskap. Det är en politisk fråga att dra åt kranarna för att minska flödet. Att minska tillgängligheten minskar bevisligen också alkoholskadorna. All tillgänglig forskning visar att det finns ett starkt samband mellan tillgänglighet och alkoholskador. Attitydförändringar, begränsad tillgänglighet, försäljningsmonopol och prispolitik är viktiga instrument. Fru talman! Jag har läst statsministerns regeringsförklaring minst tio gånger för att finna något om drogproblematiken. Den nämns inte. Jag är oerhört förvånad, eftersom drickandet blivit ett stort ungdomsproblem. Systembolaget. Effekter av lördagsstängningen som påvisats är ca 5 000 färre omhändertaganden av berusade, ca 900 färre ingripanden vid lägenhetsbrott, ca 500 färre misshandelsbrott och ca 700 färre ingripanden vid bråk. Vid stängningen 1982 konstaterades minskat fylleri och lägenhetsbråk med uppåt 10 %. Boken Alkoholkultur, som vi just har hört talas om, med socialministern så att säga som gisslan, redovisar att vi är helgsupare. 60 % av all alkohol som konsumeras dricks över veckosluten. Låt kvinnor och barn slippa misshandel under helgerna. Alkohol och kriminalitet är starkt relaterade till varandra. Två av tre brottslingar är alkoholpåverkade. Kvinnor och män är mycket drabbade. Även om kvinnovåldet visar sig relaterat till alkohol på så sätt att kvinnorna är berusade i endast hälften av fallen, finns ändå alkohol med i den andra hälften. Det räcker för att inse att det är mycket allvarligt. Det vi i dag upplever är skrämmande. Förra året togs 1 250 kraftigt berusade ungdomar under 20 år in på Maria ungdomsklinik för vård. Den yngsta var bara nio år. Det är dessa flickor som lätt blir offer för gruppvåldtäkter och annat elände. Ungdomar måste förstå att en senare debut medför hälsovinster. Information om SANT är viktig i skolan. Lägerdagar med attityddiskussioner, studiecirklar med elever som ledare, temadagar, hälsoäventyr osv. måste stimuleras i skolorna, och vuxna måste avstå från att spela en dubbelroll. Föräldrarnas roll blir ofta bortglömd. Föräldraansvaret måste stödjas på alla sätt. Fru talman! Arbetarskyddsstyrelsen har gett ut föreskrifter om arbetsanpassning och rehabilitering vid missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel. Arbetsgivaren ska dessutom klargöra vilka interna regler och rutiner som gäller om arbetstagare uppträder påverkad i arbetet. I de allmänna råden sägs att arbetsgivaren lämpligen kan ta fram ett handlingsprogram i samråd med arbetstagarna om hur olika slag av missbruk kan hanteras. Det handlar också om förebyggande arbete. I ALNA-rådet tror man att bara hälften av företagen har ett sådant program. Detta vore något för regeringen att följa upp. Alkohol under graviditeten kan medföra livslångt men och lidande för det barn som föds. Det finns längre ingenstans, säger man, att placera nyblivna mammor med de här problemen. Vi vet att kvinnor tål alkohol sämre än män. Debutåldern för alkohol har sjunkit, särskilt för flickor som tagit över pojkarnas beteende. Kvinnors alkoholmissbruk har gjorts mera synligt. De kvinnor som träder fram och visar mod hjälper andra kvinnor. Det anses fortfarande mera skamligt när kvinnor missbrukar alkohol. Alkoholbruket får aldrig glorifieras, men det är heller inte rätt att kvinnor ska komma på undantag vad gäller forskning och vård. Jag vill därför redan nu yrka bifall till reservation 7, mom. 3, där vi pekar på att det finns könsspecifika skillnader mellan manliga och kvinnliga alkoholister psykologiskt, psykiatriskt, medicinskt och socialt, något som Kerstin Heinemann från Folkpartiet redan har sagt i denna talarstol. Forskningen är därför oerhört angelägen, men har på senare tid hamnat i skymundan för kvinnors del. Socialtjänsten har stor kunskap om alkoholskador, men minskade resurser begränsar insatserna. Den 1 november 1998 fick ca 20 300 missbrukare av alkohol, narkotika, läkemedel eller andra lösningsmedel vårdinsatser inom socialtjänstens individ och familjeomsorg. Andelen kvinnor var 30 %. Jag vill också påpeka att frivilligorganisationernas långa erfarenhet och stora förmåga att göra insatser måste tas till vara. Till slut, fru talman: Jag hoppas inte få uppleva en gång till att statsministern ger en regeringsförklaring som inte innehåller något om drogproblematiken. Regeringsförklaringen säger att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation, en ledande IT-nation och en nation i mångfald, ska ha en nationalekologisk balans, ska vara en nation som kan utvecklas genom människors arbete och företagsamhet och ska befästa sin position som en ledande välfärdsnation. Varför kan det då inte stå på pränt att det ska handla om en nykter nation, eller åtminstone en lördagsnykter. Rikspolisstyrelsen räknar med att våldet kommer att öka vid lördagsöppet, och vi bugar med mössan i hand samtidigt som vi drar ned polisresurser. Det är en politik utan sunt förnuft.

Fru talman! Alkoholpolitiken kan ses som en byggnad med många byggstenar som måste ligga rätt för att klara påfrestningarna. Viktigt är att se till helheten, men framför allt att politiken inriktas på att hålla tillbaka den totala konsumtionen som i sin förlängning så starkt påverkar skadorna. Den sedan länge utlovade och starkt försenade alkoholpolitiska propositionen 134 lider av flera motsägelsefulla resonemang mellan mål och åtgärder. Den som hade hoppats och trott att regeringens proposition skulle vara en offensiv mot överkonsumtion och alkoholskador blir besviken. Nya socialpolitiska grepp som skulle motverka det som regeringen själv varnar för uteblev. I stället har de kommersiella intressena inom alkoholindustri och restaurangnäring alltmer fått breda ut sig. Politiken riktas väldigt starkt in på det man kallar missbruk, medan det mer traditionella bruket lämnas därhän, trots att såväl regeringen i propositionen som i övrigt utskottet samtidigt varnar för vad som blir följden av en ökad konsumtion. Den vetenskapliga kunskapen är att om alkoholkonsumtionen ökar så ökar skadorna mångdubbelt. Detta har regeringen bortsett från, och utskottet har inte i avgörande grad korrigerat en sådan attityd. Ofta återkommer regeringen till att hänvisa till internationaliseringens effekter, men det är att göra det bekvämt för sig. Visst kan man påstå att vår EU anslutning, det ökade resandet, nya attityder etc. spelar in, men när detta är sagt måste vi ändå erkänna att väldigt mycket av våra problem på grund av alkoholkonsumtion är så att säga hemmatillverkade. Socialministern har medverkat i en nyutkommen bok, och det har blivit ett stort debattämne i dag. Han säger att han inte vill stå till svars för det, som jag tolkar det, besvärande sällskapet. Det tycker jag är okej. Sådant kan man inte råda över. Men socialministern säger: Läs mina åsikter, för de är utmärkta. Då blir jag verkligt bekymrad. Han säger: Jag har debattekniken att när jag träffar en vänsterman är jag en högerman. När jag träffar högerfolk är jag närmast revolutionär. När jag träffar alkoholbranschen tar jag på mig en godtemplarkappa. När jag umgås med nykterhetsrörelsen är det bryggarnas intressen jag driver. Fru talman! Den ambivalensen är nog lika stor som i regeringens hållning i EU och EMU-frågor. Den är svår att överträffa. I stället blir det glada tillrop: Vi behöver nog en skattesänkning. Vi behöver mer tillgänglighet. Socialministern sjunger måttlighetens höga visa. Men han säger ingenting om ungdomars utslagning, ingenting om missbrukets misär och misshandlade människors, ofta kvinnors, situation. Knappast med ett ord berör han den gigantiska samhällsekonomiska utgift som alkoholkonsumtionen totalt för med sig. Nu när ministern erkänner att han är så kluven i sitt sätt att vara blir min fråga: Vilken inställning hade socialministern när han skrev propositionen? Vilken attityd intog han då gentemot den lagstiftande församlingen? På den punkten är det ganska avgörande vad socialministern ger för deklaration. Mitt intryck är, åtminstone när jag läser det socialministern säger så utmärkt i boken, att de sociala intressena har fått vika för alkoholprofitens intressen. I regeringens och socialministerns deklarationer är det en kluvenhet. För att inte vara negativ kan jag säga att det rent verbala i propositionen i många stycken är bra. Men vi saknar åtgärderna och verktygen. Jag hoppas att socialministern återkommer med fler besked. Vad vill regeringen göra för att komma åt det man ändå säger är så allvarligt? Fru talman! Jag har sedan mitten av 1980-talet pläderat för några alkoholfria zoner. Det har skett i såväl motioner som i ett antal interpellationsdebatter. Min tes har varit att vi borde hålla några områden helt fria från alkohol. Jag har preciserat det i vad jag kallar för "alkoholfria öar". Då liksom nu tror jag på värdet av att några av följande områden skall hållas helt fria från alkohol: arbetslivet, trafiken, barnaåren och tidiga ungdomsår, gruppen redan alkoholskadade samt blivande mammor under graviditeten. Fru talman! Det gläder mig att man såväl i propositionen som i utskottets betänkande använder sig av denna terminologi för dessa punktinsatser på alkoholpolitikens område. På ett par områden har det genomgående skett en förbättring. Med det har långt ifrån varit självklart. På både 1960 och 1970-talet var det oklart vad myndigheter och Socialstyrelsen ansåg om alkoholkonsumtion hos kvinnor under graviditeten. Man kunde inte uttala sig bestämt om skadeverkningarna, och därför avstod man. Gruppen redan alkoholskadade har stora bekymmer. Oftast tvingas de människorna avstå från gemensamma sammankomster eftersom utbudet och pressen att dricka alkohol är alltför stort. Det gäller inte bara i det privata umgänget. Det gäller i staten, i kommunala bolag, hos myndigheter och förvaltningar. Detta för att nu citera en av riksdagsmotionerna där två av riksdagens vice talmän förordar en alkoholfri representation. Att det moderna samhället misslyckats att ge våra barn och ungdomar en alkoholfri uppväxt är ett stort nederlag. På trafikområdet är det i ett internationellt perspektiv ganska hyggligt. Skärpningar av trafiknykterhetslagstiftningen med i första hand sänkta gränsvärden har gett goda effekter. Ändå vet vi att hundratals dödas och att tusentals svåra olyckor är direkt alkoholrelaterade. Arbetslivet har på vissa områden förbättrats när det gäller nykterheten, men mycket återstår. Jag har med dessa exempel velat visa på att det finns en folklig acceptans för att vi håller vissa områden helt fria från alkohol. Men tydligheten från såväl statsmakten och andra organ måste vara betydligt större. När den svenska alkoholpolitiken år 1977 lades fast var det för att begränsa den totala alltför höga konsumtionen och därigenom komma till rätta med missbruk och motverka alkoholskador. Tio år senare preciserar man som mål att en 25-procentig minskning skulle uppnås år 2000. Under 90-talet kom den ambitionen av sig. Man lät målet för år 2000 kvarstå, även om man klargjorde att man betvivlade möjligheten att nå det. Att detta inte har blivit möjligt är inte så konstigt. Flertalet beslut på alkoholområdet har gått i mer tilllåtande riktning. Ofta har det byggts på myter. En sådan var att om fler krogar hade ett ökat antal besökande skulle ett trist hemmasupande närmast upphöra. Konsumtionen skulle ske, påstods det, i kultiverade former. Vad som har hänt är att antalet utskänkningsställen under ett dussintal år har fördubblats. Här i Stockholmsområdet kan man välja på ett par tusen utskänkningsställen. En del har dessutom nattöppet. Det s.k. kultiverade umgänget har ofta resulterat i knivslagsmål och ständiga bråk i krogfarstun. Inte sällan har också skjutvapen använts till skada och i flera fall till en ond bråd död. Till samhällets nederlag hör att det för ungdom i praktiken inte finns några alkoholfria nöjesplatser. Visst är det ett fattigdomsbevis, socialministern, att det snart bara är McDonalds som har ett alkoholfritt utbud? Ungdomars allt tidigare alkoholdebut sätter djupa och svåra spår. Den bilden blir kusligt tydligt om man t.ex. gör ett nattligt besök på Maria ungdomsklinik här i Stockholm. Det finns nätter där det kan komma in ett dussintal ungdomar, i regel i de mycket tidiga tonåren. Det sades i ett tidigare inlägg att en del inte ens hade fyllt tio år. De blir ofta ditforslade, nedblodade och nedspydda. På kliniken görs ett jättejobb av såväl social som medicinsk art. Men visst är det ett nederlag att den tidiga debuten får skörda så många offer. Ett nytt fenomen under 90-talet var också att man i många skolor inte kunde fullfölja avslutningsdagarna på grund av för mycket fylla. Undervisningen gick inte att upprätthålla. Bråken var ett slag så allvarliga att flera skolor inte kunde ta ansvar för skoldagens genomförande. Jag förordar, fru talman, inte nya kärnämnen i skolan. Men visst skulle det behövas mer av social kompetens. Därför tycker jag att det ekar lite ihåligt här i salen när socialministern säger att han har prioriterat skyddet för ungdomen. På vilka punkter har regeringen satt in åtgärder för att klara den prioriteringen? Det har också blivit på modet i vårt land att efter jobbet gå på ölstuga. Självfallet ska vuxna personer i ordnade former ha den rättigheten. Men när tendensen är att det sker dagligen med en hög konsumtion är det fara å färde. Det fenomenet blir tydligt inte minst på våra högskolor och universitet. En kurator vid en av högskolorna påstår att han räknar med att uppemot var tionde student inte kommer ut i arbetslivet. På frågan varför var hans enda kommentar: Man kan inte under studietiden dricka varje dag och ändå tro att det ska fungera. Den typen av utslagning, sade kuratorn, är i dag ett faktum. Ett eftersatt område på skolområdet är ANT undervisningen. Tidigare hade länsskolnämnderna ett ansvar för detta. Det var många eldsjälar i lärargrupperna som engagerade sig för en relevant kunskap i dessa ämnen. Mångas iakttagelse och mitt påstående är: Regeringen har en för slapp inställning till alkoholintressena. Många serviceställen för medborgarna av annan karaktär som t.ex. tingsrätter, registrering av egendom, postservice på landsbygden och närhet till traditionella institutioner försvinner samtidigt som glesbygdens vägnät blir allt sämre. Det har försvårat för många medborgare. Den enda statliga expansionen som nu förordas och förmodligen verkställs är fler systembutiker ute i landet. Till det kommer att regeringen och utskottsmajoriteten förordar lördagsöppet på Systemet trots att man har vetskap att färre köp genom lördagsstängt gynnade den allmänna nykterheten. Fru talman! Min tes är: Ska man ha lördagsöppet vore det mer angeläget att arbetsförmedlingen och socialbyrån trädde i tjänst. Så länge det inte sker är det rimligt att systemgrinden är låst. Det finns beräkningar som visar på att konsekvenserna av en mer anpassad alkoholpolitik med införda lättnader och större frihet blir fler skadade och fler dödade. Vi har en förpliktelse till det vi lovade i Pariskonferensen 1995 - att engagera oss för en restriktiv och socialt inriktad alkoholpolitik. Det motsägelsefulla resonemanget mellan mål och åtgärder kommer inte att räcka till. Självfallet tror jag inte att Sverige blir något slags alkoholfri ö i välfärdssamhället. Men vi har ett ansvar både mot oss själva och framför allt mot de människor som i det här sammanhanget måste betraktas som svaga. Dit hör ungdomsgenerationen som nu så hårt exploateras av kommersiella intressen och skrupelfria profitörer, som sätter sitt eget vinstintresse före mänskliga hänsyn. Allra sist vill jag säga att Sverige har en stark tradition av en socialt inriktad alkoholpolitik. Den har i ett internationellt perspektiv varit framgångsrik. Det finns anledning att slå vakt om den och förstärka de instrument som medverkar till att vi får en socialt styrd alkoholpolitik. Flera reservationer har den innebörden. Det finns alltså anledning att stödja dem.

Fru talman! Elver Jonsson tillhör dem som på något sätt söker strid för stridens egen skull. Jag tror att jag har förklarat min hållning i alkoholpolitiska frågor sju gånger här i riksdagen. Jag höll ett långt anförande i den här debatten där jag har förklarat mina synpunkter. Ändå frågar Elver Jonsson: Vad tycker socialministern? Jag tycker att min hållning är alldeles klar. Vi står fortsättningsvis också för de grundläggande principerna i svensk alkoholpolitik; totalkonsumtionsmodellen gäller, prispolitiken ska gälla och vi ska slå vakt om Systembolaget. Detta är viktiga instrument. Vi ska dessutom prioritera ungdomen. Elver Jonsson frågar: Var finns detta? Jag ska nämna ett exempel. Alldeles nyligen beslutade regeringen att ge stöd till IOGT i dess samarbete med idrottsrörelsen för att under fyra år bygga upp alkoholfria miljöer. Det blir en jättesatsning där regeringen satsar 15 miljoner av totalt 30 miljoner kronor för att bygga upp denna verksamhet. Jag tror att man kan arbeta tillsammans med folkrörelser för att skapa alkoholfria miljöer. Elver Jonsson gör en poäng av att jag argumenterar åt det ena hållet när jag talar med nykterhetsrörelsen, och åt det andra hållet när jag talar med branschen. Läs noggrant vad jag säger! Nykterhetsrörelsen behöver också reflektera över hur vi gör med skattepolitiken, och det påpekar jag. Branschen behöver däremot diskutera - och det säger jag - att nykterhetsrörelsen har en stark poäng, nämligen att det från samhällelig synpunkt egentligen bara finns ett respektabelt perspektiv på alkoholdrickande - och det är folkhälsan. Detta försöker jag övertyga branschen om. Är det att svika uppdraget att upplysa branschen om att det är folkhälsan som gäller?
Fru talman! Socialministern säger att principerna fortfarande ligger fast. Det är riktigt. Jag påstår att i deklarationen i propositionen är det väldigt mycket som är bra, för att inte säga helt okej. Men det är på åtgärdssidan som man blir så tomhänt! Socialministern säger för att två sina händer: Vi har ändå släppt i väg ett antal miljoner till godtemplarrörelsen och idrotten. Fru talman! Jag tycker att detta är utmärkt. Men detta blir det enda och det bärande. I övrigt har man ju haft en tillåtande hållning - och där faller ansvaret inte bara på socialministern och statsmakten utan också på våra kommuner - och sett det hela i ett serviceperspektiv och inte i ett socialt perspektiv. Jag skulle vilja att socialministern tar ny sats där hans företrädare, partivänner och andra, haft en gemensam bas - nämligen att det ska vara det sociala som styr. Det är självfallet bra att vi försöker förstå varandras argument. Det öppna samtalet är en god liberal tes som jag uppskattar att socialministern instämmer i. Men jag tycker att man i propositionen bortser för mycket från det som vi vetenskapligt har kunnat dokumentera. Vi nonchalerar nu de löften vi har gett både WHO och vid den konferens vi höll i Paris. Konferensen upprepas nästa år i december här i Stockholm. Den internationella insatsen förpliktar. Jag tycker att de goda sidorna i svensk alkoholpolitik - för de finns, framför allt historiskt - borde vara en god exportvara till det europeiska samarbetet.
Fru talman! På den sista punkten håller jag med Elver Jonsson. Vi arbetar för detta. Jag redovisade att vi i den diskussion vi för i EU:s hälsoministerråd tar upp just hur vi ska se till att få ett folkhälsoprogram på alkoholpolitikens område. Intresset för detta ökar i övriga Europa, och det är ganska viktigt. Jag nämnde satsningen på projektet med IOGT och idrottsrörelsen som ett enda exempel. Jag har tidigare sagt att vi kommer att få anledning att ta ställning till hela frågan om utskänkning, om tider för restauranger och liknande. Det är en jättestor frågeställning som vi diskuterar när det gäller ambitionen att se till att vi klarar vårt åtagande för ungdomar och alkohol. Det finns alltså flera exempel, och det finns mycket som händer. Jag nämnde bara ett exempel som visar hur vi faktiskt tror på ett samarbete med folkrörelserna på det här området.
Fru talman! Vi har velat peka på den kluvenhet som socialministern har haft i sina skriftliga inlägg i olika sammanhang. Han har i sina inlägg här inte heller ändrat på det intrycket. Vi i Sverige är ju inte rädda för att göra mycket starka insatser mot det som vi anser vara skadligt. Om några dagar får vi, på bl.a. socialministerns förslag, en ny lag om att använda dubbdäck i vinter på våra bilar. Det är en stor utgift för väldigt många människor. Men det sägs att 10, 20 eller kanske 30 människoliv kommer att sparas - och då gör det inget att det för folkhushållet kostar några miljarder kronor. Men när det gäller en alkoholpolitik som skulle kunna äventyra en social hållning till det hela, och där vi faktiskt skulle kunna rädda tusentals liv som annars går en för tidig död till mötes, har man inte lagt ned samma politiska tyngd. Fru talman! Lite raljant skulle man kunna säga: Det är bra med flera dubbar, men gärna lite färre nubbar! Det skulle öka trafiksäkerheten och förbättra folkhälsan.

Fru talman! Alkohol är inte vilken vara som helst. Det har deklarerats från flera talare här i salen i dag. Som en av motionärerna 1988 i anledning av en proposition som hette Sverige och den västeuropeiska integrationen väckte jag en motion som sökte värna den svenska alkoholpolitiken. Vi hade ett yrkande som innebar att just alkohol och tobak skulle undantas från integrationsarbetet just med motiveringen att alkohol inte är vilken vara som helst. Det yrkandet avvisades av riksdagen. I motionen yrkades också att Sverige i förhandlingsarbetet skulle söka värna grunderna för den svenska alkoholpolitiken. Det var så riksdagen formulerade sitt beslut på den punkten. Integrationsarbetet skulle alltså ta sikte på att grunderna för den svenska alkoholpolitiken skulle värnas. Man kan naturligtvis ha olika meningar om hur resultatet har blivit nu efter mer än tio år. Men det är ju ingen tvekan om att Sveriges medlemskap och den allmänt tilltagande internationaliseringen har påverkat den svenska alkoholpolitiken. Socialministern nämnde de monopol som vi varit tvungna att ge upp för att klara skärningspunkten mellan den svenska synen och EU:s syn på alkoholpolitiken, nämligen att man i EU fortfarande betraktar alkohol som vilken vara som helst. Den omfattas alltså av reglerna om fri rörlighet, och det får inte finnas några restriktioner och hinder för handel och annat. Trots detta har domstolen i Luxemburg slagit fast att Systembolagsmonopolet är förenligt med Romtraktaten. Det är naturligtvis en väldig framgång och utgör en väsentlig grund för vår fortsatta alkoholpolitik. Samtidigt måste man konstatera att i det tio-tolvåriga perspektivet har den väsentliga strukturella förändringen i den svenska alkoholpolitiken varit att den s.k. desintresseringsprincipen har försvagats kraftigt. Kommersialiseringen har vunnit ett kraftigt insteg i politiken och i tänkandet och tyckandet i de här frågorna. Det kan man beklaga. Den riktigt stora principiella grundbulten för svensk alkoholpolitik har ju faktiskt varit just desintresseringspolitiken. Monopolen har uppstått för att förhindra att privata kommersiella intressen ska styra alkoholpolitiken. Det är kanske mot den bakgrunden som man också ska förstå kritiken, för att inte säga upprördheten i vissa sammanhang, mot OAS, dvs. det oberoende alkoholsamarbetet. I den frågan har många, framför allt folkrörelsemänniskor som har decennier av engagemang i de här frågorna bakom sig, upplevt att statsmakten har satt sig i samma båt som alkoholkapitalet. Utifrån den utgångspunkten känns det väldigt bra att utskottet har varit lyhört och känt av strömningarna. Man säger att man inte kan acceptera de tankar som regeringen har på den punkten. Regeringen får återkomma till riksdagen för att visa detta. Jag tycker att det är bra och tillfredsställande. Fru talman! Från min synpunkt tycker jag däremot att själva frågan om försöket med lördagsöppet är mindre tillfredsställande. Men jag tänkte se det lite ur ett annat perspektiv, nämligen hur majoriteten kring försöksverksamheten med lördagsöppna butiker skapas. Det görs faktiskt genom att Moderata samlingspartiet med glädje och entusiasm ansluter sig till denna försöksverksamhet som väl där betraktas närmast som en parentes inför det stora genombrottet med lördagsöppet även efter försöksverksamheten. Även socialministern uttalade faktiskt här att han kände sig om inte helt övertygad, så i alla fall ganska säker på att försöksverksamhetens resultat skulle bli att Systembolaget skulle ha lördagsöppna butiker i fortsättningen. Det är kanske ett lite tråkigt uttalande med hänsyn till tilltron till själva försöksverksamheten som sådan. Jag tycker att det är beklagligt att det är Moderata samlingspartiet som stöder denna försöksverksamhet. Det gör för all del också Folkpartiet, men det är Moderata samlingspartiet som är majoritetsskapande. Det är samma parti som säger emot nästan varje annat förslag som regeringen har lagt fram inom alkoholpolitiken. Majoriteten består alltså till stor del av ett parti som vill föra en helt annorlunda alkoholpolitik. Man vill inte straffbelägga innehav eller köp av svartsprit. Det är faktiskt ett av de väsentligaste förslagen i regeringens resonemang kring lördagsöppet. Man ska dels öka tillgängligheten, dels se till att svartspritshanteringen går ned genom en kriminalisering. Men detta ställer alltså inte Moderata samlingspartiet upp på. Det finns flera andra punkter där Moderata samlingspartiet har en helt annan uppfattning, t.ex. frågan om åldersgränsen. Man vill snabbt sänka den till 18 år, eftersom man tror att det blir ett väsentligt bättre förhållande då. Fru talman! I den kommande voteringen avser jag att rösta nej under mom. 24 där det handlar om försöksverksamheten med lördagsöppet. Jag vill också säga att det är något svårt att på andra punkter följa de motioner som jag och några kolleger har lagt. Betänkandet är utformat på ett sådant sätt att flera av de reservationer som man i och för sig skulle kunna tänka sig att stödja innebär att det yrkas avslag på motioner som ligger mycket nära det som reservanterna vill. Jag tycker att det är lite trist att utskottet inte har kunnat samla ihop någotsånär gemensamma åsikter till gemensamma reservationer. Fru talman! Till sist i det här inlägget vill jag citera vad Yrsa Stenius skrev i Aftonbladet för ett antal månader sedan beträffande tillgängligheten på alkohol. Hon skriver så här: "Den finlandssvenska sociologen Kettil Bruun var en av Nordens främsta alkoholforskare. Till sinnelaget var han en ytterst liberal man som bland annat pläderade för fritt mellanöl och även i övrigt ökad frihet i umgänget med alkohol. Även finnar, svenskar, norrbaggar och till och med ryssar skulle lära sig umgås civiliserat med spriten. Före sin död hann han utvärdera resultatet av den snabba liberalisering av alkoholförsäljning och utskänkning som ägde rum i Finland i 1970-talets början. Han vart förskräckt. Hans undersökning visade bortom varje tvivel att den mest betydelsefulla enskilda faktorn som påverkade storkonsumtionens, missbrukets och skadornas utbredning i samhället var alkoholens tillgänglighet." Fru talman! Jag har velat avsluta mitt anförande med det här citatet. Kettil Bruun var en av världens absolut främsta alkoholforskare. Hans tankar kring tillgängligheten är värda att begrunda när vi nu så småningom går att rösta om det här betänkandet.

Fru talman! I dag är det dags igen för den årliga debatten om alkoholpolitiken i Sverige. Tyvärr har de ställningstaganden som riksdagen gjort genom åren inneburit att den uppfattning som är förhärskande hos folkmajoriteten i praktiken har nonchalerats. Det var någon talare som pratade om populism. Det skulle vara populistiskt att tillgodose folkmajoritetens önskemål och uppfattningar. Jag tycker att de som anser så borde slå upp en uppslagsbok och se vad som står där om ordet populism. Om det är populistiskt att verka för att Systembolaget ska vara öppet på lördagar, är det då inte populistiskt att hävda att man vill att folk ska ha höjd a-kassa? Man bildar ett parti för att man vill arbeta i riksdagen för att folk ska få höjd a-kassa. Populism innebär att man försöker skaffa företrädare i de olika demokratiska församlingarna som ska föra fram ens åsikt. Om det är en skam att agera på det viset, bär jag den skammen med heder. Fru talman! De senaste veckorna har vi fått en massa e-mail i våra datorer. Jag tycker att det är bra att folk kan argumentera för sin åsikt den vägen. Nu har det varit lite väl ensidigt. Man behöver inte vara någon Sherlock Holmes för att förstå att detta är en kampanj som är initierad av nykterhetsrörelsen. Jag tycker att de är lite väl hårda ibland. De kräver saker av oss. I stället kan de väl vara lite försiktiga och be oss undersöka argumenten. De ska inte kräva av ledamöterna i Sveriges riksdag att de ska rösta si eller så. Då är man lite grann ute i demokratins utmarker och vandrar. Om sanningen ska fram, fru talman, är det faktiskt så att nykterhetsrörelsen i dag generellt har enorma problem med att rekrytera anhängare. Jag deltog häromåret i en debatt här i riksdagen med dåvarande socialministern, Anna Hedborg. Jag påtalade att medlemsantalet hade sjunkit mycket under de senaste åren. Med en lätt överdrift var det de gamla kämparna som fanns kvar och som kokade kaffe på sammanträdena. Nu vet jag att jag får motargument, men det kan ju vara trevligt att bli bemött. Men vi vet ändå genom mängder av attitydundersökningar och mätningar genom åren att den stora folkmajoriteten ogillar den alkoholpolitik vi bedriver i Sverige. Jag har med anledning av propositionen motionerat om att vi i Sverige - precis som man i stort sett tillåter i hela Europa - även i andra butiker än i Systembolagets ska kunna sälja starköl, vin och sprit. Det fungerar ute i övriga Europa. Många av kammarens ledamöter gick in med liv och lust för att vi skulle bli medlemmar i EU. Men när jag hör hur man ibland från den här talarstolen beskriver EU och dess alkoholpolitik undrar jag om det finns social, kulturell och ekonomisk aktivitet av positiv art i de länderna. Är det verkligen så, fru talman, att alla de länderna har fel och att en majoritet av Sveriges riksdag - icke av Sveriges folk - har rätt? Jag är inte helt övertygad om det. Man pratar om den låga svenska konsumtionen. Det är en sanning med modifikation. Förvisso har vi enligt statistiken, baserad på inköpen hos Systembolaget, en hyggligt låg konsumtion. Men alla som vill se det har ju fullständigt klart för sig att i det här landet är det i praktiken inte något problem om Systembolaget skulle stänga sina butiker. Jag vågar påstå, och det kan både polis och tull vittna om, att vårt land, beroende på vår alkoholpolitik, i dag tyvärr översvämmas av starksprit, hembränd sprit och smuggelsprit. Det är alltså de människor som röstar på partierna i den här riksdagen som är konsumenter. Det är inte en skara som vi aldrig ser. Det är faktiskt en ganska stor andel av befolkningen mot bakgrund av de volymer som vi får insmugglade till Sverige. Nu säger man att man ska kriminalisera hembränd sprit. Och det kan man väl göra. På något ställe står det t.o.m. - dock utan att man nämner pengarna - att polisen ska få ökade resurser. Detta har vi ju hört. Framför allt har allmänheten i så många år hört att vi i riksdagen i fråga efter fråga har beslutat om en lagstiftning som sedan ska följas upp och bevakas av polisen. Men ni måste alla läsa tidningarna. Där klagar polisen och allmänheten varje dag på att polisens resurser inte räcker till. Polisen tvingas i dag i vissa lägen att ha en helt orimlig prioriteringsordning därför att de inte har tid. Jag vågar nog påstå att om polisen i något läge skulle prioritera ett rykte om att någon person eventuellt brände hemma före t.ex. ett rån så hade varken vi eller polisen blivit populära. I en demokrati är det förödande att införa lagstiftningar som inte är förankrade hos det stora folkflertalet. Det innebär att den aktuella lagstiftningen saknar tilltro, och risken finns att samma känsla hos medborgarna överförs till annan lagstiftning. En lagstiftning måste alltid vara förankrad hos våra uppdragsgivare. Jag vet om att det finns ett antal människor i Sverige som faktiskt tycker att Sverige ska vara helnyktert. Det är väl så att de som är emot allting som finns i andra länder försöker att plocka in de här människorna i sina fållor, kanske för att cementera sin plats i Sveriges riksdag, vad vet jag. Så till åldersgränser. När man fyller 18 år får man gifta sig. Man har rätt att ta det största ansvar som kan läggas på en människa, nämligen att skaffa och uppfostra egna barn. Man får ta körkort. Man får göra ekonomiska transaktioner. Man kan t.o.m., fru talman, bli invald i Sveriges riksdag. Det är väl bara en tidsfråga innan vi får den första 18-åringen i riksdagen. Denna riksdagsledamot, kvinna eller man, som blir invald här kommer då att vara med och besluta om svensk alkoholpolitik. Men hon eller han har ju, om man ska använda ett slanguttryck, inte en susning om vad det handlar om. Hon eller han har ju själv inte rätt innan 20 års ålder att handla ens en flaska starkcider på Systembolaget. Jag har svårt att tro att en sådan politik kan skapa förtroende för riksdagen. Sedan är det ju konstigt att en person som inte får lov att handla på Systembolaget mycket väl kan vara servitris eller servitör på en krog redan vid 17 års ålder och få avgöra om det är lämpligt att den eller den gästen blir serverad alkohol. Det skulle vara trevligt om någon av dem som har rest sig upp här i dag kunde förklara konsekvensen i den lagstiftningen. Fru talman! Jag anser att det är dags att Sveriges riksdag driver en politik som är anpassad och som faktiskt fungerar i 90 % eller mer av Europas länder och i ett stort antal länder utanför Europa. Man måste framför allt anpassa priserna. Vi kommer aldrig att bli av med smugglingsvågen, aldrig att bli av med kriminella ligor. De priser vi har i dag skapar i sig en kriminalitet, och det finns absolut ingen anledning att vi ska skapa kriminalitet därför att vi för en politik i Till sist, fru talman, återigen till Systembolaget. Det är trist när människor blir beroende av alkohol, det är helt uppenbart. Det finns de som tyvärr blir det. Men jag tror inte att de är ledsna ett ögonblick om Systembolaget finns eller inte. De har nämligen sina kanaler ändå. När människor har små inkomster är Systembolaget och framför allt dess priser i regel inte attraktiva. De har skaffat egna kanaler. Så ser den verklighet ut som finns utanför det här huset, tyvärr. Det är min personliga uppfattning att en alltför stor del av riksdagsledamöterna blundar i den här frågan, och det med bägge ögonen.

Fru talman! Ett par kommentarer. Sten Andersson frågar mycket retoriskt: Har alla andra länder fel? Min kommentar är att det kan jag inte riktigt svara på. Men vad jag vet är att de flesta andra länder har avsevärt mycket större problem kring alkoholhantering och effekterna av alkoholbruk, vad gäller både sociala och medicinska frågor. Det kan vara en kommentar till den frågan. Sten Andersson anser vidare att argumenten från nykterhetsrörelsen saknar styrka därför att den rörelsen har en åldrande och minskande medlemsskara. Jag tycker att det vore betydligt intressantare att pröva argumentens styrka oberoende av hur många som för fram dem. Det som fick mig att begära ordet var Sten Anderssons inledande resonemang om populism. Han bekände där såvitt jag förstår att han är populistisk, och det stämmer bra med ordboksdefinitionerna. Populismen handlar om att försöka vinna tillslutning genom ett förenklat budskap, ofta under starka ledare. Jag tror att det stämmer ganska bra in på Sten Andersson.
Fru talman! Jag tar först upp det sista, som handlade om populism. Jag tycker att det är en demokratisk arbetsmetod att i en demokratisk församling företräda åsikter som finns bland de människor som man har blivit invald av och som tycker att man ska driva bl.a. de frågorna. Jag skäms inte för att tillämpa den metoden. Jag har inte ifrågasatt styrkan i mejlarnas argument utan deras representativitet. När de framför sina krav kan man tro att folket stormar utanför riksdagshuset, välter stugor o.d., men de här kraven har inte någon folklig majoritetsförankring. Jag vågar påstå det baserat på mätningar som har presenterats under en mängd av år. Däremot tycker jag att det är bra att de här personerna kan argumentera. Vad till slut gäller frågan om sjukdomar lever franska kvinnor såvitt jag vet längre än sina svenska systrar. Jag tror nog att också franska kvinnor dricker lite grann av det som produceras i franska vingårdar.
Fru talman! Det fanns mycket att reagera mot i Sten Anderssons inlägg, men på en punkt är jag överens med Sten Andersson, och det gäller hans yttrande i slutet av talet att det är trist när människor blir beroende av alkohol. Sten Andersson sade att den tillåtande alkoholpolitiken har fungerat väl ute i Europa. Som väl var korrigerade han sig mot slutet och sade: ja, åtminstone för 90 %. Då är skillnaden mot Sverige kanske inte så stor. Vi räknar med att kanske var tionde eller en något högre andel inte klarar alkoholen. Oberoende av modeller synes alltså en stor andel av våra befolkningar ha problem. Det är intressant att se att medan Sten Andersson med support av människor här i Sverige pläderar för en slapp hållning till alkohol är man i Frankrike, Danmark och andra länder mycket intresserad av nordisk och svensk alkoholpolitik, och man har nu börjat följa efter oss på trafiknykterhetens område. Man har i flera europeiska länder sänkt sina höga gränsvärden. Sänkningar har också skett i Norden, eftersom alkoholen är så besvärande i trafiken. Sten Andersson talar om att franska kvinnor har lång livslängd. Det är möjligt att han har någon specialstudie som kan styrka det, men annars är den genomgående iakttagelsen att medellivslängden sjunker kraftigt vid hög alkoholkonsumtion. Det sade man till oss när vi besökte det ryska parlamentet. I Danmark har en tydlig nedgång av männens levnadsålder ett direkt samband med detta. Min fråga när Sten Andersson säger att polisens resurser nu inte räcker blir: Är det inte ett problem i argumenteringen att polisens tid så mycket måste tas i anspråk för insatser mot rån och andra tillgrepp som har drogbehovet som grund?

Fru talman! Vad först gäller de 90 procenten är det säkert många människor i Sverige som har alkoholproblem, men som jag sade i mitt inlägg bryr sig de personer som har grava alkoholproblem inte om Systembolaget. De kan klara sin konsumtion med hjälp av smuggelsprit, hembränning eller i värsta fall det sortiment som finns på bensinmackarna. De gråter inte vare sig det är lördagsöppet eller ej. Jag tror alltså inte att det här löses med förbud. Okej, Frankrike och Danmark har något skärpt sina villkor, men det är ljusår mellan de alkoholpolitiska reglerna i Danmark och i Frankrike och de som finns i Sverige. För att de ska hinna fatt oss - vilket jag tror att de aldrig gör - kommer det att krävas många generationer efter både Elver Jonsson och mig. Vad gäller trafikpolitiken är det alldeles självklart att alkohol inte hör hemma i trafiken. Den som kör bil eller motorcykel ska aldrig vara påverkad av alkohol. Det är faktiskt en fråga som inte i första hand har att göra med alkoholpolitiken.
Fru talman! Jag tackar för den sista deklarationen, men man ska inte glömma bort att Sten Andersson och delvis hans partivänner inte har varit pådrivande när det gäller en skärpt nykterhetslagstiftning inom trafiken. Sten Andersson sade att de som har grava alkoholproblem inte går den svåra vägen över Systembolaget. Nej, det är säkert så, men glöm inte bort att de människor med grava alkoholproblem som både Sten Andersson och jag säger är beklagansvärda har startat med det som så högtidligt kallas det måttliga bruket. Gränsen är minst sagt flytande. Jag har precis som Sten Andersson bekymmer över att nykterhetsrörelsen inte är tillräckligt stark. Självfallet behöver nykterhetsrörelsen pröva sitt sätt att fungera. Jag tror ändå, fru talman, naivt nog på en nykterhetsrörelsens renässans, men det kan tyvärr dröja, och människor kan komma att doppa ännu djupare ned i alkoholmissbrukets misär innan den får denna renässans.
Fru talman! Jag tror att vi i Sverige kan få en vettig alkoholpolitik som är förankrad hos det stora flertalet. Man kan därigenom, utan någon nykterhetsrörelse, ge hjälp till de människor som har stora problem. Nykterhetsrörelsen har under många år utmärkt sig genom förbud och åter förbud, och alla har sett vad dessa förbud har skapat. Elver Jonsson säger att alla grava alkoholister har startat som småkonsumenter. Ja, någon sade i debatten att vi föds som nykterister, och det är säkert riktigt. Det finns nog många skäl till att Elver Jonsson angriper alkoholen. Jag såg för många år sedan en film där en negerpojke stod åtalad för att ha skjutit en polis i Tenessee, USA. Åklagaren sade där: Okej, det var han som höll i pistolen, men vad var det egentligen som tryckte till? Jo, det var bakomliggande sociala problem. Jag tror att det är samma sak här. En del människor försöker dölja problem genom att konsumera sprit i övermått. Det är fel angreppssätt, för problem kan inte dränkas. De kan alltid simma.
Fru talman! Efter att ha lyssnat till Sten Andersson förstår och högaktar jag de socialdemokrater som frångår samarbetet med moderaterna vad gäller lördagsöppet. Jag känner inte igen Sten Andersson. Vi brukar finna varandra i bostadsdebatten, men jag tycker att det här är förskräckande. Jag har jobbat som lärare under 30 år, och jag har sett många elever skriva under på devisen "när spriten går in går vettet ut". Sten Andersson talar om att vår folkmajoritet ogillar vår alkoholpolitik. Han jämför med andra länder och frågar: Har de fel? Jag vill först peka på att Danmark nu tar efter oss och börjar införa åldersgränser för köp av alkohol. Även bl.a. England tar efter oss. Det är en sak till, familjesituationen i Sverige är sådan att vuxenansvaret inte har tillräcklig auktoritet. Vi måste alltså ha en annan alkoholpolitik, eftersom vi har många som inte har något vuxenstöd och som inte klarar alkoholen. Vi har oerhörda problem. Jag relaterade tidigare till Mariakliniken och hur det verkligen står till på t.ex. Maria ungdomsenhet i
Fru talman! Först vill jag tala om att jag tycker att Ulla-Britt Hagström är en trevlig människa även utanför bostadsutskottet. Vi kommer alltid bra överens, tycker jag. Frågan om Danmark svarade jag Elver Jonsson på. Det svaret kan man läsa i protokollet. Jag har sagt att jag vet att det finns de som har problem, men jag tror att det är vår politik som gör att de problemen blir än djupare. Jag kan säga en gång till, det blir tredje gången, att den som har grava alkoholproblem fäller inga tårar över om Systembolaget håller öppet till kl. 19 vissa kvällar eller om det är stängt eller öppet på lördagarna. Han eller hon tillfredsställer sitt behov på en marknad som Ulla-Britt Hagström måste veta finns utanför detta hus. Jag menar att det är den politik som vi bedriver här som har tvingat många människor till bensinmackar, till smuggelsprit, till svartsprit. Vi måste alltså ändra på den politiken. Det finns ingenting som är fullkomligt, men jag tror att politiken fungerar hyggligt utanför Sverige, därför bör vi i alla fall anamma de regler som är bra i de länderna. Vi ska inte lägga blåkopia på allting, men jag tror att vi har mycket att lära av praktiskt fungerande alkoholpolitik ute i Europa.
Fru talman! Om Sten Andersson och andra inte fäller tårar vet jag att Rikspolisstyrelsen gör det, för man har klart påtalat att våldet kommer att öka vid lördagsöppet. Jag skulle också vilja se hur det går ute i kommunerna. Som det är nu var det bara 62 av landets 288 kommuner som förra året fick besök av länsstyrelsen för tillsyn vad gäller alkoholverksamheten i kommunen. 4 av landets 21 länsstyrelser gjorde inte ett enda besök i någon kommun förra året. Det kommer alltså att bli mycket ytterligare arbete för de instanser som inte ens nu har bemödat sig om att göra särskilt mycket.
Fru talman! Den inre brottsligheten i storstäderna i dag, ungdomsrånen, tror jag inte har ett smack med alkohol att göra. Det andra som Ulla-Britt Hagström tog upp visar att det faktiskt är något fel på vår alkoholpolitik. Om vi beslutar om en politik där vissa organ ska vara tillsynsmyndigheter och de inte har resurser att se till att lagstiftningen efterlevs, måste ni ju se till att det kommer sådana resurser, framför allt måste ni plocka fram ekonomiska möjligheter för det. Att ha en stor kontrollapparat som bara fungerar i teorin kan inte vara en politik som man kan skriva hem om och känna sig nöjd med.

Fru talman! Jag har inga yrkanden, och jag kommer inte att kommentera våra motioner i ämnet. Vår representant i socialutskottet har med förtroende den uppgiften. I propositionen slår regeringen fast att våra viktigaste alkoholpolitiska medel för att begränsa totalkonsumtionen, och därmed skadorna, är tillgänglighet och prispolitik. Det står också att det är viktigt att vi bibehåller dessa instrument, men att vi även bör söka nya metoder för det förebyggande arbetet. Jag är glad över att det står där. I propositionen understryker regeringen också att sociala hänsyn sedan länge har präglat vår alkoholpolitik och att skyddet för ungdomen går som en röd tråd genom vår alkoholpolitik. Visst kan man i vissa avseenden glädjas över det som står i propositionen, kanske i ännu högre grad över det som står i socialutskottets betänkande. Där finns många vackra ord, fina formuleringar om vita zoner, om vikten av kontroll av folkölsförsäljning, om vikten av ålderskontroll och kontroll vid försäljning över huvud taget. Man har i utskottet inte tilldelat det oberoende alkoholsamarbetet den roll som regeringen tänkt sig, vilket gläder mig. Men vi kristdemokrater, och många med oss, även socialdemokrater, har i många år pekat på vikten av ålderskontroll och på den stora försäljningen till ungdomar, eller barn, som sker utan att det har funnits några radikala insatser från regeringen sida; trots att skyddet för ungdomen går som en röd tråd genom hela vår alkoholpolitik, trots talet om vita zoner. Det är jag besviken över. I dag skaffar sig barn redan på mellanstadiet erfarenheter av alkohol. För många blir det inledningen till ett missbruk. Det har inte saknats varningssignaler. Därför hade jag önskat få se fler konkreta förslag på hur vi ska rädda våra barn och unga och med det också få en bättre situation när de åldras. Färre kommer att fastna i missbruk. På tal om vita zoner undrar jag hur regeringen har tänkt sig att nollvisionen i trafiken ska kunna uppnås om alkoholpåverkade bilförare är så frekventa som i dag. Måste inte något radikalt göras på den fronten? Det finns inga radikala förslag presenterade. Fru talman! I dag är var tredje alkoholist en kvinna. Flickor berusar sig i lika hög utsträckning som pojkar och av samma skäl, för att ha roligt, för att våga mer och för att testa gränser. Men flickor blir berusade av mindre kvantiteter än pojkarna. I det perspektivet är flickornas konsumtion inte så låg som den kan förefalla. Kvinnor som grupp dricker mer än tidigare. Men det finns ett litet glädjeämne. Det är fler kvinnor som inte dricker alls. Kanske är det till kvinnorna vi får ställa vårt hopp. Det perspektivet att unga kvinnor inom en framtid kan vara gravida är också ett skäl att se med allvar på flickornas nya dryckesvanor, att öka insatserna för att göra denna zon vitare och inte förledas att tro att den insikt och information som finns är tillräcklig, inte så länge det föds ett hundratal gravt alkoholskadade barn varje år. Man minskar inte konsumtionen genom att lördagsöppna på Systemet. Redan nu har försäljningen på Systemet ökat. Vi vet att stora mängder smugglas in, och vi vet att hembränningen utgör en icke försumbar kvantitet. Det har skrivits väldigt mycket om insatser för att minska mängden svartsprit. Ibland kan man av det resonemanget tro att det är en skattefråga, att regeringen vill ha in skatterna och att branschen ser sig snuvad på försäljningen. Den största vinsten vi kan göra, socialt och ekonomiskt, är den vi får om vi minskar konsumtionen. Det här är faktiskt en fråga om brottsbekämpning. Därför är det självklart att tull och polis behöver mer pengar och kanske andra direktiv. Vi har påpekat det i många år, inte minst inför inträdet i EU förstod vi att tullen inte kunde monteras ned på det sätt som då gjordes. Med svartsprit menas i dag, har jag förstått, smuggelsprit och hembränt. Men den alkohol som säljs olagligt till ungdomar under 18 år är lika svart oavsett om den kommer från Systemet eller är hembränd. Den är lika farlig, och den är olaglig. Det vore på sin plats att mer idogt peka på detta faktum för föräldrar, för kompisar, för affärsidkare och för restaurangägare, ja, över huvud taget för alla vuxna. Jag vet inte hur detta ska ske i detalj, men vi måste skapa en seriösare attityd till alkoholen. Den är ett gift. Att den behandlas som den gör i dag är egentligen en gåta. Om jag skulle lämna narkotiska läkemedel så att barn kan komma åt dem, så att de kan bli medvetslösa av att ha käkat dem, skulle jag förmodligen åtalas. Det händer varje vecka i Sverige att barn, hemma eller någon annanstans, har kommit över alkohol och druckit sig berusade till medvetslöshet. Vad ska barnen tro när vuxna glorifierar alkohol, när det är ett måste med alkoholdrycker i många sammanhang, när allt roligt för vuxna förknippas med alkohol? I svensk lag är barnen barn upp till 18 års ålder. När lördagsöppet debatteras som om det gällde att få tag på livets nödtorft, sprids attityden att alkohol är jätteviktigt. Vilka signaler ger vi? Den frågan är kanske viktigare än hur vi ändrar lagar och förordningar. Lördagsöppet, längre öppethållande och fler försäljningsställen har presenterats som ett sätt att ge bättre service till befolkningen. Det blir det förvisso till en ganska stor grupp. En annan liten, men utsatt, grupp förlorar i stället den service som riksdagen beslutade om 1982, dvs. kvinnor och barn som känt alkoholens gissel in på bara skinnet. Jag hoppas förstås att våldet mot kvinnor och barn inte ska öka med detta förslag. Men det är cyniskt att en utsatt grupp ska utsättas för ett försök. En tonårsmamma gjorde klart för mig att hon tillhörde en annan grupp som skulle behöva bättre service. "Vad ska jag göra för att klara min son från hans ölförälskelse?" Jag har som skolsköterska sett hur vissa unga blir helt förälskade i ölet. Det är en tuff kamp för föräldrar att klara detta. Jag efterlyser service till denna mamma och alla andra tonårsföräldrar. Jag vet egentligen inte hur denna service ska se ut. Jag antar att det är viktigare att skapa en annan attityd till alkohol. Tillgängligheten för unga ska minskas. Vi som föräldrar och vuxna ska våga sätta gränser. För den socialminister som ser i stort sett en femtedel av årets resurser gå till alkoholrelaterade sjukdomstillstånd och skador borde det vara angeläget med en omprioritering. Det ska vara större insatser för att minska konsumtionen eftersom skadorna står i relation till dem. Om allt tyder på att kostnaderna för alkoholen uppgår till 90-100 miljarder, borde också finansministern ha ett intresse av att skruva igen kranen. Men det är inte de ekonomiska aspekterna som är viktiga, det är de sociala aspekterna. Herr talman! Jag är mycket glad över att socialministern och regeringen kommer att kämpa för att Sverige ska få behålla sitt undantag från EU:s införselregel. Efterhand som medvetenheten om alkoholens skadeverkningar ökar hos våra medlemsländer kan behovet av förändringar bli större hos dem än hos oss. I går kväll hörde jag att Portugal - landet med den största alkoholkonsumtionen i EU - har beslutat att minska sin konsumtion från 12 till 10 liter per person. Vi tycker väl inte att vi är där, men som Sten Andersson sade är det möjligt att vår konsumtion är betydligt högre än vad vi tror. I Danmark och Frankrike erkänner man sina problem, och man försöker att ändra på många saker. Vi talar ofta om att EU och globaliseringen påverkar oss. Men vi får inte underskatta våra egna möjligheter att påverka. Herr talman! Sten Andersson talade om nykterhetsrörelsen. Jag har inte varit med i nykterhetsrörelsen så länge. Men jag är imponerad av de människor jag har mött där. Jag är otroligt imponerad av ungdomar som har kunskap och engagemang. De gör verkligen en mycket fin insats. Det skulle vara viktigt om vi från samhällets sida bättre tog till vara de kunskaper och möjligheter som finns. Jag är imponerad!

Herr talman! Jag kan inte undgå att kommentera Sten Andersson. Som vanligt motsäger Sten Andersson sig själv. Han säger att han företräder folket. Vissa riksdagsledamöter tar sig in i riksdagen genom att flörta med nykterhetsrörelsen. I samma veva säger han att det knappt finns några medlemmar kvar i nykterhetsrörelsen. Detta går för mig inte ihop. Vi har den senaste tiden här i kammaren uppmärksammat FN:s barnkonvention på flera sätt. Anne Hölmebakk, vänsterpartist i Kristinehamn, var den första i Sverige som i sin kommun motionerade om att alla beslut i kommunfullmäktige först skulle genomgå en granskning där man skulle pröva att det man ville besluta om inte bryter mot barnkonventionen. I många kommuner har därefter vänsterpartister, och många andra, med barnens bästa för ögonen väckt liknande motioner. Det förslag om nya experiment med lördagsöppet på Systemet - som kanske en majoritet i Sveriges riksdag kommer att stå bakom - skulle inte klara en sådan granskning. Det är de många barnen och kvinnorna i alkoholisthemmen som är förlorarna. Utvärderingen av lördagsstängningen i början av 80-talet är mycket entydig. Vi behöver inga fler sådana experiment. Mängden smuggelsprit och hembränt har ökat kraftigt. Moderaternas recept är att sänka priserna och öka tillgängligheten. Jag tror inte på det receptet. Som relativt ung lärare såg jag följderna när mellanölet fanns tillgängligt för ungdomar i livsmedelsaffärerna. Många av ungdomarna fastnade tidigt i ett alkoholberoende med hemska följder framför allt för dem själva och deras anhöriga men också medförande stora kostnader för samhället. Det går att möta detta på annat sätt. I hela Värmland har närpolisen angripit problemet med hembränt på ett bra sätt. Genom att koncentrera resurserna på att kontrollera misstänkta som langar till ungdomar har man nått mycket goda resultat. Slutligen, herr talman, vill jag ge en tankeställare till dem som förespråkar en EU-harmonisering. Vid en hearing häromdagen om flygsäkerhet i trafikutskottet var branschfolket, flygkaptener och andra, rörande eniga om att vi kommer att tvingas att anpassa oss efter europeiska regler vad gäller flygbesättningarnas nykterhet. Den nolltolerans som nordiska flygbolag tillämpar ska vi troligen tvingas ge upp. Det visar att det finns stora skillnader i attityd till alkoholen mellan Sverige och stora delar av Europa. Jag tycker att vi ska värna vår traditionella alkoholpolitik, inte minst för barnens skull.

Herr talman! Det är två ting jag vill ta upp i dag. Det ena handlar om solidaritet, och det finns här. Det andra handlar om verktyget för att åstadkomma det vi pratar om här. Det är för mig alldeles klart att dagens debatt är precis likadan som den alltid har varit när vi pratar alkoholpolitik i den svenska riksdagen. Det är mycket tydligt att i diskussionen om solidaritet finns det en avgrundsdjup skillnad mellan Moderaterna, med sin traditionella högerpolitik, och den övriga kammaren. Det må vara skönt att konstatera att de ställningarna kvarstår. Det är tydligt att de fortfarande bär. I det här sammanhanget vill jag ha sagt att betänkandet i sina huvuddrag följer det som omfattas av solidariteten. Det bär fortfarande. När vi pratar om solidaritet pratar vi om omtanke, omsorg och ansvar. De tre sakerna är för mig alldeles tydliga när vi gör det. När vi sedan tittar på de verktyg som vi använder tycker jag också, om vi ser både historiskt och hur vi hanterar det i dag, att vi i allt väsentligt använder rätt verktyg för att utmejsla och göra rätt saker. Vi har rätt hammare och rätt såg och allt detta. Men jag måste säga att jag är mycket förvånad, när vi nu hittar ett mystiskt verktyg i verktygslådan som heter Öppna Systembolaget på lördagarna. Vad är detta? Var finns det folkliga ropet på att öppna Var finns det bristande självförtroendet hos Systembolaget, eller hos oss, som säger att Systembolaget inte hävdar sig i att vara ett bra instrument med god service åt allmänheten? Detta finns ju inte. Tvärtom hör vi när vi reser ut i Europa eller ut i världen att man säger: Titta på Sverige, vilket fantastiskt sortiment de har och vilken fantastisk service de har på Systembolaget! I min hemkommun finns det t.o.m. snabbkassor på Systembolaget, och det är inga köer. Folk klagar inte. Hemma i Vänersborg klagar ingen på insändarsidorna över att det inte är någon service på Systembolaget. Nej, vi kan räta på ryggarna och vara stolta över att vi har ett bra systembolag och att vi kan hävda den rollen. Men se till att i stället plocka fram de gamla goda verktygen i verktygslådan, som gör att det blir en trovärdighet i den svenska alkoholpolitiken! Jag tycker också att merparten av betänkandet och de frågor som vi diskuterar i kammaren ofta är trovärdiga. Vi tar solidariskt ansvar för den grupp som, precis som vi, är begåvad och intelligent, har talanger och är stark, men som har ett bekymmer, nämligen att inte kunna leva upp till den kultur som finns med alkoholen och använda den på det sätt som är accepterat i samhället. I solidaritet med dem må vi tänka oss för. Vi ska inte ge oss ut på ett gungfly av osäkerhet i terrängen, där vi inte vet vad som händer. Rinaldo Karlsson sade i debatten i dag att han är bekymrad över hur vi ska klara av att följa upp detta. Det var mycket klokt och mycket bra sagt. Varför ska vi göra detta nu? Det är ingen som ropar på det.

Herr talman! Den svenska alkoholpolitiken har varit framgångsrik fram till i dag, åtminstone om vi jämför med andra länder. Sverige har lägre alkoholrelaterad dödlighet, och även försäljningen av alkohol är lägre än i andra europeiska länder. Trots det s.k. mörkertalet - hembränning, smuggling och legal införsel - som sannolikt är högre i Sverige än i flertalet andra europeiska länder, kommer vi fortfarande längst ned i statistiken över alkoholkonsumtionen i Europa. I Sverige har vi också kommit långt när det gäller att trafiken, kvinnors graviditeter och arbetstiden ska vara helt alkoholfria. När motbokssystemet avskaffades 1955 ökade spritförsäljningen markant och blev ett hälsoproblem. För att bromsa denna utveckling infördes ett kraftigt skattepåslag. Genom ökade priser lyckades man pressa ned konsumtionen till 5,14 liter ren alkohol per invånare och år. Sverige tillhör de få länder som har hög skatt på alkohol. Forskningen under senare decennier visar att ju högre alkoholpriserna är, desto mindre blir konsumtionen. Men de som är emot höga skatter på alkohol hävdar att den svenska alkoholpolitiken har lett till att spritdrycker, vin och starköl införs illegalt samt till stor hembränning. Målet att minska den totala konsumtionen skulle därför gå förlorat om skattetrycket är för högt. Emellertid finns det de som hävdar att den oregistrerade konsumtionen knappast helt kan ha uppvägt minskningen av den registrerade försäljningen. Om den gjorde det skulle alkoholskadorna, enligt alkoholforskningen, inte ha minskat i den takt som skett i samband med att den registrerade konsumtionen har minskat. Men att alkoholskadorna har minskat säger egentligen främst någonting om alkoholkomsumtionen bland dem som är väl inne i och på väg att passera medelåldern och hunnit dra på sig alkoholskador. Mitt intryck är att det bland yngre människor dricks mycket mer än för några tiotal år sedan. Om mina iakttagelser stämmer kommer vi att få se alkoholskadorna bli fler om några år igen. I dag finns det stora skillnader i den offentliga och den privata synen på alkohol. Samtidigt som den offentliga normen säger att alkohol endast ska förekomma i måttliga mängder vid festliga tillfällen på kvällstid, vara helt bannlyst för ungdomar under 18 år och att det ska vara accepterat och respekterat att inte dricka alls, är verkligheten den att det i många kretsar så fort det ska vara lite trevligt förekommer alkohol. Ofta ifrågasätts det om man över huvud taget kan ha trevligt utan alkohol. Många som inte ställer upp på förklaringen till att normerna ser ut som de gör lever därför med en dubbelmoral när det gäller synen på alkohol. Det finns alltför många hederliga, skötsamma människor som i sällskapslivet dricker ansenliga mängder alkohol och som inte stöder de höga skatterna och den begränsade tillgängligheten till alkohol för att den politiken ska vara hållbar länge till. Restriktionerna hindrar knappast dessa människor att dricka alkohol utan blir främst ett irritationsmoment. Den enda framkomliga väg som jag ser att minska alkoholkonsumtionen i de grupper som trots drickande klarar familj och arbete och främst skadar sig själva är att öka medvetenheten om alkoholskadorna. Därigenom kunde vi kanske även vinna stöd för den restriktiva alkoholpolitiken. Vad jag efterlyser är alltså saklig information om alkoholens skadeverkningar som når fram genom informationsbruset och en sansad diskussion om våra dryckesvanor.

Herr talman! Folkpartiet har under en följd av år både genom motioner till riksdagen och i riksdagsdebatter aktualiserat två frågor som hänger samman, nämligen hanteringen av medicinska test, vilka inrymmer såväl genetiska test som drogtest, samt hanteringen av de s.k. biobankerna. Vi har framhållit att dessa frågor inrymmer svåra etiska ställningstaganden och att de därför bör bli föremål för en parlamentarisk utredning. Nu anger regeringen att den har för avsikt att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdrag att lägga fram förslag till hur det på alla samhällsområden ska kunna garanteras att någon diskriminering på grund av det genetiska arvet inte sker. Eftersom det här är ett gammalt krav från Folkpartiet välkomnar vi det förslaget. Med anledning av skrivelsens övriga förslag har vi efter utskottsbehandlingen endast ett yrkande kvar från vår motion. De andra har blivit tillgodosedda i betänkandet. Vi anser att regeringen i skrivelsen borde ha föreslagit ett förbud för arbetsgivare att kräva eller använda genetiska analyser i samband med anställning i arbetslivet i avvaktan på den parlamentariska kommitténs utredning. Skälet för detta är att utvecklingen av farmakogenetiken nu går mycket snabbt. Den innebär att man kartlägger genetiska markörer som ger oss kunskap om hur olika individer bryter ned läkemedel. Den informationen kan innebära stora möjligheter att figursy läkemedel för patienter med bättre effekt och minskad risk för biverkningar som resultat. Men den kunskapen kan sannolikt även användas för att göra genetiska analyser av vilka individer som löper hälsorisker i vissa arbetsmiljöer alternativt kan anpassas till desamma. Den informationen är mycket integritetskänslig och får inte komma i orätta händer. Därför har vi, herr talman, föreslagit att det här borde vara förbjudet tills den här utredningen är klar. Jag ber att få yrka bifall till min reservation i betänkandet.

Herr talman! Vänsterpartiet har också tidigare motionerat när det gäller just frågor om genetisk integritet. När den här skrivelsen kom från regeringen välkomnade också vi den. Det är väldigt viktigt att kartlägga och lagstifta kring det här området. Det är också ett komplext område. Därför tycker vi att förslaget om en parlamentarisk utredning är bra. Vi tyckte att man hade glömt bort en detalj. Det handlar om hur man använder fosterdiagnostik. Skrivelsen handlar mycket om individers rätt. Vi har behandlat skrivelsen i utskottet och vidgat uppdraget när det gäller den här utredningen. Därmed har också Vänsterpartiets krav i motionen tillgodosetts, liksom en rad andra motioner. Det tycker jag är bra. På det här området behöver man verkligen ha den här heltäckande utredningen. Det finns absolut ett behov av lagstiftning samtidigt som det är mycket att ta hänsyn till. Vi vet alla att dessa nya upptäckter ur medicinsk synpunkt kan leda oss långt framåt på ett positivt sätt samtidigt som det finns en kollision just med individers integritet. Med detta vill jag säga att jag har en viss sympati för Folkpartiets och Kerstin Heinemanns motion i det här ämnet. Vi i Vänsterpartiet har funderat ganska mycket på detta, eftersom vi tidigare har lagt fram motioner i samma riktning inom det arbetsmarknadspolitiska området. Men det pågår en utredning. Man har alltså kallat en särskild utredare för att se över behovet av lagstiftning eller andra åtgärder för att skyddet av den enskildes personliga integritet i arbetslivet ska stärkas. Om utskottet skulle ha ställt sig bakom ett tillkännagivande om att regeringen skulle återkomma med ett lagförslag när det gäller det här förbudet, som i sig säkert är motiverat, vet inte jag vilken tidsaspekt jag jobbar med. Arbetet är redan i gång. Med all respekt och sympati för det berättigade kravet vill jag ställa mig bakom utskottsmajoriteten, eftersom det här nödvändiga arbetet faktiskt är på gång. Med detta, herr talman, vill jag enbart säga att det är ett bra betänkande. Conny Öhman kommer för utskottsmajoritetens räkning att yrka bifall till hemställan i det. Tack!

Herr talman! Allt oftare kan vi i medierna ta del av rapporter om nya kunskaper om sjukdomar och sjukdomars orsaker. Mycket ofta är den nya kunskapen baserad på genteknologisk och biomedicinsk forskning. Ändå tror jag att vi i dag bara står i början av en utveckling där dessa nya tekniker kommer att leda till en mängd ny kunskap. Det här är en utveckling som har två sidor. För min del är det självklart att bejaka en utveckling som, rätt använd, kan ge möjlighet till bättre diagnostik och i framtiden kanske även möjligheter till terapi. Men lika klart innebär denna utveckling stora problem och många risker. Mer kunskap om patienter samlas, och nya möjligheter att använda denna kunskap introduceras. Jag vill därför välkomna att regeringen givit Socialstyrelsen i uppdrag att se över regelsystemet kring s.k. biobanker. Det är viktigt att ha ett klart regelsystem på detta område. Vi vet ju att kommersiella krafter är mycket intresserade av få kontroll över detta material. I regeringens skrivelse redogörs för det avtal som träffats med försäkringsbranschen. Jag delar uppfattningen att skyddet för den genetiska integriteten stärks med detta avtal. Samtidigt vet vi att det finns ytterligare ett antal viktiga frågor som måste hanteras innan vi kan säga att vi har ett tillfredsställande regelsystem på detta område. Utskottet tycker därför att det är bra att regeringen i skrivelsen till riksdagen annonserar att man har för avsikt att tillsätta en parlamentarisk utredning med uppgift att lägga fram ett samlat förslag. Utskottet anser att kommitténs uppdrag ska bli så heltäckande som möjligt. Det är många svåra överväganden och avvägningar som måste ske i syfte att värna sekretess och integritet. Alla dessa överväganden bör ske i ett sammanhang. Utskottet är enigt utom på en punkt, vilket har framgått av de tidigare inläggen. Folkpartiet har ett yrkande som gäller integritet och sekretess kopplat till arbetslivet. På den punkten kan jag instämma i det som Ingrid Burman sade tidigare: Jag är övertygad om att i ett läge då en särskild utredare kommer att jobba med de här frågorna bör även denna fråga hanteras i sitt rätta sammanhang. Jag är också övertygad om att när förslagen från utredaren så småningom kommer vinner både debatten och beslutet i den här frågan på att vi faktiskt ser frågorna kring integritet, sekretess och arbetsliv i ett och samma sammanhang. Herr talman! Jag vill yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på reservationen.

Herr talman! Det här är egentligen en av de verkligt stora frågorna inför framtiden och något som vi i riksdagen säkert kommer att få fördjupa oss i många gånger. Den medicinska genetiken har ju på ett par årtionden förändrats från något synnerligen teoretiskt med ringa intresse för medicinsk verksamhet i övrigt till ett centralt område för all biologisk forskning. Redan har mycket spektakulära framsteg i klinisk vård skett. Forskningen går verkligen på högvarv, och de framtida möjligheterna synes stora - egentligen fullständigt häpnadsväckande. Men lika stora är de etiska problem som tornar upp sig när man ska handskas med livets innersta kärna. Det kan visa sig att vi i viss mening öppnar Regeringen föreslår nu i en skrivelse att en parlamentarisk kommitté ska tillsättas för att på alla samhällsområden lägga fram förslag som garanterar att någon diskriminering på grund av det genetiska arvet inte sker. Det är bra, men vi tycker inte att det är tillräckligt. Därför, herr talman, har vi motionerat om att man skulle ta ett tydligt helhetsgrepp över hela komplexet - etik, integritet, risker och möjligheter. Var sätter individens rätt till integritet gränser? Hur, när, var och av vem får kunskapen användas? Hur får den spridas i forskning, i offentlig sektor och i det privata näringslivet? Nu har utskottet i betänkandet tillmötesgått vår önskan om att poängtera att kommitténs uppdrag måste ses så heltäckande som möjligt och täcka in alla de här fälten. Jag finner därför ingen anledning, herr talman, att yrka annat än bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Utvecklingen av biotekniken går snabbt. Nya möjligheter för tillämpning öppnar sig. Bioteknikens hantering måste ges tydliga ramar. Frågor som rör genetisk integritet har varit föremål för utredningar sedan 1984, då Genetikkommittén tog upp sekretessfrågorna. Den enda lagstiftning som finns inom hälso och sjukvården infördes med anledning av propositionen Användning av genteknik på människa. Den socialdemokratiska regeringen lyfte ut frågan om genetisk integritet ur den pågående parlamentariska utredningen om biotekniken. Korttidsutredningarna har inte resulterat i några förslag till riksdagen. Centerpartiet är självfallet inte tillfreds med att viktiga beslut ej kommit till stånd, men i nuläget får vi ändå uttrycka viss tillfredsställelse över att vår motion ska belysas i kommittéarbetet. Som framgår av Centerpartiets och mitt särskilda yttrande i betänkandet är det utomordentligt angeläget att kommitténs arbete snarast resulterar i lagförslag. I vår motion ger vi argument till varför det är så viktigt att ramarna anges för hur den genetiska informationen får hanteras. Centerpartiet anser att den enskilda människan äger informationen. Vi anser att lagstiftningen bör utformas så att det enligt huvudregeln blir förbjudet att efterfråga genetisk information. Det går att jämföra, tycker vi, med meddelarskyddet, där uppgiftslämnaren är skyddad och det är förbjudet att efterfråga källan. Centerpartiets uppfattning är att ett liknande förslag bör utformas till skydd för den genetiska integriteten. Jag och Centerpartiet ställer oss bakom hemställan i betänkandet.

Herr talman! Vi kristdemokrater har under lång tid målmedvetet arbetat med frågor som rör medicinsk etik och genetisk integritet. Vi ser det nu som ett stort framsteg att regeringen tillkallar en parlamentarisk kommitté för att grundligt belysa medicinsk-etiska frågor i ett helhetsperspektiv.

Kristdemokraterna ser detta som respekt för vårt långsiktiga arbete och medverkar gärna i det fortsatta arbetet. Utredningen som pågår om lagstiftning gör också att kristdemokraterna har kunnat ställa sig bakom förslaget, och vi yrkar bifall till detsamma. Herr talman! Min egen motion lyfter fram frågan om vetenskapens arbete för att kartlägga människans gener. Detta är, som mycket annat på kunskapens träd, på gott och ont. Det är på gott genom att genetiska sjukdomar kartläggs. T.ex. kan den ärftliga formen av bröstcancer identifieras. Det är på ont genom att multinationella företag bedriver köpenskap med människans gener. Biobanker i Sverige, Norge och Danmark har väckt speciellt intresse på grund av ländernas långa tradition av offentliga register. Här behöver vi en skärpt lagstiftning. Landstingsförbundet har rekommenderat sjukvården att vänta in Socialstyrelsens förslag, som ska redovisas den 1 maj nästa år. Vi ser med spänning blandad med oro fram emot denna redovisning av användningen av humanbiologiskt material från biobanker. Eftersom gentekniken är en informationsteknik kan ett centralt lager av medborgarnas blodprover betraktas som en informationsdatabas med enskilda människors oerhört personliga uppgifter. Detta är ett intrikat sekretessproblem som verkligen behöver genomlysas av den parlamentariska kommittén. Det vore förskräckligt om jag skulle analyseras efter min DNA-bild vid anställning, löneförhandlingar eller tecknande av försäkringar. Det är rimligt och nödvändigt att lagstifta om varje individs rätt till genetisk integritet.

Fru talman! Eva Zetterberg har med anledning av rapporter om oroligheter i Laayoune frågat vad regeringen avser göra för att garantera att folkomröstningen i Västsahara genomförs så att befolkningens rättmätiga intressen tillgodoses. Genom i huvudsak algeriska källor fick omvärlden kännedom om att en våldsam sammanstötning ägt rum i Laayoune mellan demonstranter och polis i slutet av september. Enligt den algeriska källan och enligt vad interpellanten påstår skulle det röra sig om en konflikt mellan marockaner och västsaharier. Detta torde vara felaktigt. Efter ett besök på platsen och samtal med personal från FN-missionen Minurso har departementet kunnat konstatera att det rörde sig om en studentdemonstration för bättre sociala villkor, som fick ett våldsamt förlopp till följd av brutalt hanterande av den lokala polisen. Flera personer skadades allvarligt och omfattande skadegörelse förekom, men det går inte att beteckna det som en konflikt mellan Marocko och Västsahara. Läget i den västsahariska frågan är dock otillfredsställande. Det råder visserligen fred sedan år 1988, men trots att Minurso varit på plats sedan år 1994 har arbetet med att identifiera röstberättigade västsaharier dragit ut på tiden. En preliminär röstlängd har upprättats först i höst. Av 160 000 identifierade har endast 80 000 godkänts. Lika många har överklagat, inte blott för att de själva inte finns med på listan, utan även för att vissa andra, som enligt deras åsikt inte borde vara där, tagits upp i röstlängden. Resultatet är att nästan allt identifieringsarbete måste göras om. Det är därför mer än tveksamt om folkomröstningen kan äga rum såsom förutsagts den Det är svårt att avgöra varför identifieringsarbetet gått så trögt. Båda parter skyller på varandra. Från svensk sida har vi framfört att de ska inse sitt ansvar och själva på bästa sätt bidra till att folkomröstningen snarast äger rum och att det sker under ordnade demokratiska och rättvisande former. Båda parter har också för mig och kolleger inom EU uttryckt sin fasta vilja att genomföra folkomröstningen. Min personliga uppfattning är att förutsättningarna för en lösning av Västsaharafrågan har förbättrats under senare tid. Jag ser det som positivt att en särskild kommission för att hantera Saharafrågor har inrättats i Marocko. En ny tjänsteman med ansvar för koordineringen med Minurso har utnämnts. Dessa åtgärder betyder att ansvaret för den förda politiken har flyttats bort från inrikesministeriet, vilket automatiskt ger möjlighet till att förnya den hittills förda politiken. Dessutom har den tidigare inflytelserike inrikesministern ersatts. Detta kan betyda att vi står inför en modifierad Saharapolitik. Som bevis för en vilja till förnyelse och reformer på det mer allmänna planet i Marocko kan nämnas att det redan under kung Hassan II:s tid inrättades ett ministerium för mänskliga rättigheter. Dess verksamhet har fått ökat genomslag. Pressfriheten har successivt förbättrats och, för att nämna ett exempel, den kände kritikern av Marockos Västsaharapolitik, Abraham Serfaty, har tillåtits återvända från sin landsflykt. Sverige kommer även i fortsättningen, på det sätt som FN:s generalsekreterare bedömer lämpligt, att bidra till att omröstningen sker under demokratiska och öppna former. Vi har bl.a. reserverat medel för valövervakning. Vad beträffar interpellantens sista fråga om handelsavtal och andra överenskommelser är den för tidigt ställd, men självfallet önskar vi att Västsaharas befolkning får åtnjuta de fördelar som handelsavtal m.m. ger. Hur detta ska gå till får vi överväga när folkomröstningen har ägt rum.

Fru talman! Den här interpellationen har tillkommit utifrån ett mycket oroande läge för Västsaharas befolkning, men den är också ett uttryck för ett starkt intresse här i riksdagen och från samtliga riksdagspartier där vi agerat bl.a. genom en flerpartimotion som undertecknats av representanter från samtliga partier. Det finns ett brett stöd i Sverige för att agera inför folkomröstningen i Västsahara. Det finns dessutom ett starkt stöd från många folkrörelser och enskilda individer. Det är också glädjande att det finns ett stöd från den svenska regeringen. Men jag måste ändå tillstå att jag känner en viss besvikelse över att det engagemang som utstrålas i det här svaret inte är så väldigt starkt, men det kan ju förändras. Den direkta orsaken till interpellationen är som har framgått väldigt tydligt de händelser som ägde rum i El Ayun, huvudstaden i det ockuperade området, den 23 september 1999. Två studenter dödades och 40 personer skadades. Av dem som skadades togs merparten inte emot på sjukhus, så de fick alltså inte den vård som de behövde. Vi kan tvista om bakgrunden till oroligheterna, men det står ändå väldigt klart att det är västsaharier som har demonstrerat och att det är marockansk polis och militär som har ingripit med mycket brutala metoder. Jag tror att det är bra att se den här situationen som ett tydligt exempel på bristen på öppenhet och bristen på möjlighet för omvärlden att faktiskt se vad som har hänt och vem som har gjort vad. Bristen på fria medier och bristen på yttrandefrihet är ju uppenbar. Det kan också medverka till att vi har olika källor och inte hade någon direktkontakt på plats när detta hände. Fru talman! En central fråga i interpellationen gäller identifieringsprocessen, och den är starkt försenad, det vet vi. Det är tveksamt om folkomröstningen kan äga rum i juli år 2000. Men det förvånar mig ändå att regeringen anser att båda parter har skött sig lika illa och inte skött sina åtaganden enligt Houstonavtalet. Det är inte den bild som jag har. FN:s generalsekreterare lämnade en rapport till säkerhetsrådet den 28 oktober i år där det framgår att det inte går att genomföra identifieringsprocessen utan ett tillskott på 36 personer. Vi känner också till de betalningssvårigheter som föreligger. Det finns ett underskott när det gäller betalningen till bl.a. personer i Minursostyrkan. Vi vet att FN har dåligt med pengar. Det har kommit upp ett förslag från folkrörelserna som jag tycker är konstruktivt. Det går ut på att Sverige skulle kunna erbjuda sig att utbilda och finansiera en grupp på ca 40 personer som under FN:s mandat skulle utföra och bidra till att slutföra indentifieringsprocessen. Det är ju ett massöverklagande som har skett. Jag begär inget svar i dag av utrikesministern på den här punkten, men jag vill att utrikesministern tar med sig detta för att så snart som möjligt kunna lämna ett besked. Fru talman! Det är givetvis väldigt glädjande att regeringen redan har avsatt medel för valobservation under folkomröstningen. Men jag vill också fråga om regeringen har hunnit se på det projekt som folkrörelserna har tagit fram.

Fru talman! Jag börjar med att instämma med interpellanten. Det var bra att Eva Zetterberg tog upp denna interpellation. Det är viktigt att markera det breda stöd som finns i Sveriges riksdag och bland de politiska partierna när det gäller Västsahara. Oavsett orsaken till konflikten i El Ayun kan vi se väldigt allvarliga tecken efteråt. Både marockaner och västsaharier dömdes efteråt, och dessa domar strider definitivt mot alla tolkningar som kan göras när det gäller mänskliga rättigheter. Men i övrigt är det viktigt att framhålla att Marocko ändå har tagit glädjande steg framåt i en demokratisk process. Jag har också med glädje noterat att justitieministern har sagt att man ska se över de domar som fälldes efter oroligheterna och som strider mot mänskliga rättigheter. När det sedan gäller folkomröstning är det klart att det är framför allt Marocko som har varit ansvarigt för problemen med identifieringen och hela processen med att få en röstlista. Vad kan man då göra åt detta? Ja, det är viktigt att vi fortsätter att satsa på Minurso. Här måste också FN se vad man anser är möjligt och realistiskt att göra. Utan att utdela några löften i talarstolen i dag ser jag positivt på de förslag som jag vet har kommit in från folkrörelsehåll och som framför allt har sänts till Sida. Jag är övertygad om att Sida, precis som man tidigare har gjort, ser positivt på de här förslagen och vill ha samma inriktning. Det handlar både om att kunna hjälpa till när det gäller röstlängderna och om att kunna få dit valövervakare som kommer i god tid och är där under en mycket lång period, precis som ni båda har påpekat. Jag vet att det finns flera frivilliga organisationer som redan har anmält sitt intresse till Sida, och det är väldigt bra. Vad kan då Sverige göra? Ja, Sverige har tillhört de aktiva länderna när det gäller att ge humanitärt bistånd, att ha civilpoliser på plats och att se till att minröjare kan underlätta en folkomröstning. Vi har också garanterat att vi ska vara med och se till att det finns valövervakare. Sedan fortsätter vi naturligtvis att driva på både direkt gentemot Marocko och inom EU för att påverka Marocko att acceptera folkomröstningen och få en lösning på den här långvariga konflikten. Jag tror dock att när det gäller påtryckningarna på Marocko ska man i första hand försöka få till stånd en fortsatt dialog. Vi hoppas att de positiva tecken som vi har fått från Marocko under det senaste året, på demokratiska framsteg och på en ny Västsaharapolitik, ska göra Marocko mer mottagligt för Sveriges och andra länders påtryckningar när det gäller att Marocko måste acceptera en folkomröstning. Jag tror mer på en dialog än på att t.ex. helt ställa in EU:s samarbete eller EU:s bistånd.
Fru talman! Vi är överens om hur viktiga valobservationerna är, att de ska föregås av ett grundligt arbete och att man tar vara på de erbjudanden och möjligheter som folkrörelserna ställer fram. Det gör att det skulle vara möjligt att se till att både processen före och själva folkomröstningen genomförs under betryggande omständigheter. Vi är alla medvetna om att det inte räcker med en folkomröstning, utan det krävs bindande avtal och en hel del av medgivande och god vilja från båda sidor, oavsett vem som segrar i folkomröstningen. Utrikesministern nämner också annat bistånd som Sverige har givit, och det har varit positivt. Det är bra, och Sverige har en bra profil, men inte tillräckligt hög i mina ögon. När vi då diskuterar om det är fråga om att bryta relationerna med Marocko och helt ställa dem åt sidan, tror jag inte alls på den metoden. Men vi ska använda de metoder som finns. Det är uppenbart att det har skett vissa framsteg. Vi noterar med glädje alla dem och även de allra minsta steg i den riktningen, som byte av viktiga personer, som en bra person från Marockos sida som har kontakt med Minurso osv. Allt detta är betydelsefullt. Jag menar att de verktyg vi har inte används. När jag i min sista fråga tar upp handelsavtal med Västsahara avser jag inte bara avtal längre fram i tiden, efter folkomröstningen, utan de avtal som i dag finns mellan Marocko och EU. Det gäller också fiskeavtalet, som går ut den 30 november; det är ju inte särskilt långt fram i tiden. Det är många som har sett just det här avtalet som en möjlighet att pressa på för att EU ska visa hur viktig man bedömer frågan om folkomröstning vara och slutföra identifieringsprocessen i god tid inför folkomröstningen. Det nämner inte utrikesministern med ett ord. Jag kanske var otydlig i min frågeställning, men för mig var det så självklart att det fanns med. Framtiden måste vi också återkomma till. Jag skickade med en fråga om möjligheten till ett konkret svenskt stöd i identifieringsprocessen. Jag tror att Sverige skulle kunna göra en mycket stor insats på det området, förutom det andra. Men det är bråttom, och det handlar inte om så stora summor. Jag vill också skicka med en annan, kanske mer politisk fråga. Det gäller att visa hur viktig frågan är politiskt i Sverige, därför att i Sverige förs tyvärr inte, som Marianne Andersson också påpekade, den stora och breda debatt i tidningar och andra medier som man borde göra om lärdomarna från Östtimor. Det är fråga om det finns en beredvillighet från regeringens sida att bjuda in presidenten i Polisariofronten, Abd al-Aziz, och om man nu ska tillgodose kraven på allsidighet och neutralitet politiskt och bjuda in den nye kungen i Marocko, för att understryka svenskt intresse. Finns det något sådant intresse? Jag vill också skicka med, liksom Marianne Andersson, att när vi väcker den här frågan och även när vi skriver motioner om den är parallellen till Östtimor oerhört tydlig. Det nämner inte utrikesministern i svaret eller i den diskussion vi hittills har fört. Hur ska man använda det för att befolkningen i Västsahara inte ska behöva betala samma höga pris som människorna på Östtimor har tvingats göra?

Fru talman! Jag kan hålla med både Eva Zetterberg och Marianne Andersson om att det är viktigt att vi sätter en hård politisk press på Marocko för att man ska acceptera en folkomröstning om Västsahara. Det här gör också Sverige, som ni båda vet, och vi gör det inom EU. Det har t.ex. varit uppe till diskussion flera gånger inför EU-Afrika-konferensen nästa år. Här sätter vi en hård politisk press både från Sverige och från andra regeringar i EU. Däremot tycker jag fortfarande att det är viktigt att göra detta på rätt sätt. Det skulle vara en tveksam politisk signal att just nu, när vi ser att Marocko har påbörjat en mer demokratisk process och gjort en del framsteg, välja att t.ex. ställa in biståndsavtal eller skära i handelsöverenskommelser. Dessutom tror jag tyvärr att det är Spanien som är mest intresserat av nästa handelsöverenskommelse, så det drabbar nog inte Marocko så hårt om det inte blir någon ny handelsöverenskommelse. I gengäld får vi ha en desto hårdare fortsatt politisk diskussion och politisk press på Marocko för att man ska acceptera folkomröstningen och acceptera de krav som vi ställer från EU:s sida. Det här är kontakter som sker på regeringsnivå naturligtvis, med de exempel som Eva Zetterberg tidigare tog upp, men också på partinivå. Jag har genom mitt parti haft ett antal kontakter med Polisario och därmed också kunnat framföra det i relationerna med Marocko. Jag tror också att det för framtiden är vanskligt att göra jämförelsen med Östtimor. När det gäller Västsahara har man förutsatt att det är FN som ska ha både den civila och den militära makten under övergångstiden. Det är en stor skillnad gentemot Östtimor, där FN tyvärr inte hade den militära makten under övergångstiden.
Fru talman! Avslutningsvis vill jag understryka hur betydelsefullt det är att folkomröstningen genomförs och att den genomförs på ett bra sätt, i första hand för Västsaharas befolknings skull som tålmodigt har väntat och lagt ned vapnen för att de har trott att FN ska ro den här uppgiften i land. Det är ett litet folk, kanske högst 500 000 om man räknar in flyktingar i alla delar av världen, i Algeriet och de som bor i området, landet är inte större än halva Sverige osv. Men det har väldigt stor politisk betydelse. Det är Afrikas sista koloni, och det vore skamligt om inte omvärlden kunde bidra till att via FN lösa konflikten efter så många år. Jag vill också påpeka att det har regional betydelse för stabiliteten i regionen. Förhoppningsvis kan Västsahara efter folkomröstningen bli ett självständigt demokratiskt land och Marocko utvecklas i demokratisk riktning. Det är också av stor betydelse för de omkringliggande länderna. Jag vill också igen ta fram parallellen med Östtimor. Det talar ju till Västsaharas befolknings fördel att det finns bättre förutsättningar att genomföra folkomröstningen. Vid en stor solidaritetskonferens för Västsahara och för självständighet och folkomröstning, som ägde rum i början av november i Las Palmas, fanns det flera deltagare, bl.a. från ANC i Sydafrika och en kongressledamot från USA som just hävdade hur nödvändigt det är att historien nu rättas till och som skämdes över bl.a. USA:s agerande i denna fråga. Också fredspristagaren från Östtimor, Ramos-Horta, deltog. Han lyfte fram hur det faktiskt var först när Indonesien, på grund av de hårda ekonomiska villkor som ställdes, förödmjukades och slutligen tvingades acceptera att FN fick ta det fulla ansvaret. Han hoppades att omvärlden skulle hjälpa Marocko att slippa hamna i den situationen. Där har vi ett ansvar.
Fru talman! Vi kan bara konstatera att det råder en glädjande enighet här om vikten av att man får till stånd en folkomröstning och att vi gemensamt sätter press på den marockanska regeringen att se till att det genomförs en folkomröstning. Sedan får vi fortsätta att verka via regeringen, via EU och via våra respektive politiska partier för att se till att det blir en folkomröstning i praktiken.

Fru talman! Jag ber att få tacka skolministern för svaret på min interpellation. Det antyder i vissa delar ett försiktigt erkännande av att den snabba och delvis okontrollerade utvecklingen av fristående skolor - ett begrepp som egentligen bör ersättas med vad det ytterst handlar om, nämligen privata skolor - håller på att gå regeringen ur händerna, liksom ett behov av reformering på området. Men på en del punkter tycker jag att svaret är vagt och undanglidande. Svensk utbildningspolitik har sett till helheten och i ett långsiktigt perspektiv varit oerhört framgångsrik. Arbetarrörelsen vann med stöd av liberaler slaget mot elitskolan och för en skola tillgänglig för alla på lika villkor. Under fältropet "mångfald och ökad valfrihet" försöker nu resursstarka grupper med tydliga ideal och stor vana att organisera sig att luckra upp denna svenska modell, som inte enbart haft som mål att även resurssvaga grupper i det svenska samhället skulle garanteras en fullgod undervisning utan också varit en viktig del i byggandet av välfärdsstaten. Men hur stämmer då detta tal om mångfald och ökad valfrihet överens med verkligheten? Mångfald åt vilka, och valfrihet för vem? Låt mig för att undvika onödiga missförstånd i den fortsatta debatten först konstatera att flera fristående skolor som bygger på alternativ pedagogik naturligtvis bidragit till både verklig mångfald och befrämjandet av nya idéer på utbildningsområdet. Men denna bild är långt ifrån entydig. "Medelklassen sätter sina barn i friskolor, och kommunala skolor med stora resurser. Underklassen får nöja sig med kommunala skolor där det saknas lärare och resurser." Det säger Anders Lidström, docent i statskunskap vid Umeå universitet, som under många år studerat utvecklingen i den svenska skolan. Det är sålunda inget underifrånperspektiv, som det ofta hävdas från de privata skolornas okritiska uppbackare, som utgör huvudfåran i vad som nu riskerar att utvecklas till ett systemskifte. Det är de starkas och välutbildades ovanifrånperspektiv, allt oftare lanserat som aktiebolag med nya affärsidéer och med synsättet att skolan är en marknad och föräldrar och elever kunder. Att utvecklingen mot fler privata skolor i regel inte bygger på något underifrånperspektiv med enskilda individers starka engagemang i botten visar också med all önskvärd tydlighet utformningen av bidragssystemet. En viktig anledning till det stora antalet sökande är att grundskolorna numera får bidrag per elev, som motsvarar anslaget till de kommunala skolorna. Jag kan peka på ett stort antal konkreta exempel ur den praktiska skolvardagen i både små och stora kommuner som klart och tydligt visar att barnen i de kommunala skolorna drabbas orättvist när privatskolor trots lägre kostnader får samma bidrag. Att detta är en djup orättvisa har bl.a. fastslagits av skolministerns egen utredare Sven-Åke Johansson. Jag delar därför inte skolministerns slutsats att det kommunala inflytandet vid etableringen av fristående skolor inte behöver öka. Hon hänvisar därvidlag till Skolverkets påstående att kommunerna hittills inte i särskilt stor utsträckning utnyttjat sin möjlighet att påvisa att etableringen av en friskola kan få påtagliga och bestående negativa effekter för kommunens skolväsen i övrigt. Detta stämmer helt enkelt inte med verkligheten. Bjuvs kommun i nordvästra Skåne är ett exempel på hur en mindre kommun verkligen drabbas långsiktigt ekonomiskt genom etableringen av tre privatskolor. Limhamn-Bunkeflos kommundel i Malmö kommun är ett annat dagsfärskt exempel på hur snedvridet nuvarande bidragssystem är. Exemplen kan mångfaldigas. Jag vill avslutningsvis i detta första inlägg ställa en för hela denna debatt om skolan, mångfalden och valfriheten central fråga till skolministern. Är grannskapsskolan - den gemensamma skola där direktörens barn går tillsammans med arbetarens, svart tillsammans med vit och kristen tillsammans med muslim - enligt skolministern fortfarande fundamentet i den svenska skolan? Om så är fallet - vilka åtgärder tänker skolministern vidta för att stärka detta fundament i syfte att leva upp till målsättningen att valfriheten ska vara till för alla och inte bara för några?
Fru talman! Det är tur att Bengt Silfverstrand inte är skolminister eller att hans åsikter inte vinner fäste i Regeringskansliet. Det är däremot bra att skolministern slår fast att de fristående skolorna har kommit för att stanna, att hon förstår att de bygger på de enskilda individernas starka engagemang för en pedagogisk idé och att detta samtidigt leder till ökad valfrihet för elever och föräldrar. Den insikten känns faktiskt värdefull och hoppingivande att lyssna till. Svensk skola brottas onekligen med problem. Nästan dagligen möts vi av rapporter från landets skolor som bekräftar Skolverkets olika rapporter om läget i grundskolan. Jag tror att de flesta håller med mig om jag påstår att grundskolan är på väg att misslyckas med sitt uppdrag. Det sker inte för att eleverna är mindre begåvade nu än vad elever var för tio år sedan, utan för att fokus på skolans huvuduppgift förflyttats. Grundskolan har blivit mer av en social problemlösare än en skola för kunskap. 70 talsuttrycket flumskola känns faktiskt relevant igen. Eleverna får betala priset. När 20 % av grundskolans elever saknar fullständigt betyg, när 100 000 elever uppger att de mår dåligt, när fyra av fem lärare eller elever drabbats av våld i skolan och när tusentals är funktionella analfabeter är det dags att byta fokus, fru talman. Mångfald inom skolans värld är en väg till ökad kvalitet och ska inte ses som ett hot. Det finns mycket goda anledningar att bejaka alla de alternativ som bygger på initiativ från personal, föräldrar och andra skolintresserade. Fria skolor - kommunala eller fristående - är ett uttryck för den yttersta formen av demokrati, nämligen det fria valet. Den rädsla som Silfverstrand redovisar för de 3 % som går i friskolor är talande för den grupp av politiker som mer bejakar den politiska strukturen än bryr sig om eleverna - en beklämmande ålderdomlig inställning. Ett aktivt val av en skola med redovisad varudeklaration, pedagogiskt som verksamhetsmässigt, med tydliga krav på förhållningssätt är kanske den viktigaste kvalitetshöjaren av alla åtgärder. Självklart har fristående skolor i varje kommun en positiv inverkan på kvaliteten även i de kommunala skolorna. Konkurrens fungerar faktiskt också här. Nio av tio lärare vill byta till en fristående skola. Småskaligheten vinner naturligtvis före en politisk koloss som den kommunala skolan är i många kommuner. Kommunernas satsningar på skolan varierar starkt, som bekant - från 37 000 kr per elev till 73 000 per elev. Självklart får vi en mycket ojämn kvalitet med den skillnaden - ett faktum som borde ge tänkvärda signaler till en skolminister. Det borde därför inte bekymra någon politiker vem som är den godkända huvudmannen. Det borde rimligen vara elevens fria val och resultat som är det viktigaste. Låt en statlig finansiering ligga som bas för en likvärdig skola i Sverige. Jag vill därför slutligen fråga skolministern om hon, med tanke på Skolverkets och Riksdagens revisorers rapporter, kan tänka sig en utredning som tar fasta på grundtanken att låta staten återgå som huvudfinansiär för svensk grundskola. Skolministern överväger vidare åtgärder med anledning av betänkandet Likvärdiga villkor? med avseende på effekterna av resursfördelningssystemet vad gäller de fristående grundskolorna och vill då särskilt belysa effekterna för elever med behov av särskilt stöd samt för elever i glesbygd. Nu undrar jag vilka tänkbara konkreta åtgärder ministern överväger. Avslutningsvis: Anser skolministern att fristående skolor är en tillgång för svenskt skolväsende?
Fru talman! Först vill jag instämma i allt det som Bengt Silfverstrand har anfört från talarstolen. Jag kommer att uppehålla mig vid frågan om regelverket och de bidrag som framför allt ges till fristående gymnasieskolor samt frågan om friskolor ska kunna bedrivas utifrån affärsmässiga grunder med vinstintresse. Runtom i landet startar friskolor på löpande band, skulle man kunna säga. Det gäller både fristående grundskolor och gymnasieskolor. Planer finns på ytterligare friskolor. För lite sedan läste jag t.ex. i ett pressmeddelande att Bures dotterföretag Vittra, som i dag driver tio skolor, planerar att starta 3-4 skolor om året. Nystartade Kunskapsskolan har planer på ett sextiotal friskolor och på börsnotering. I Malmö kommun ligger ansökningar om sex fristående gymnasier. I Göteborg, som i dag har 31 friskolor på grundskolenivå och sju på gymnasienivå, ligger ansökningar om att starta ytterligare 14 fristående gymnasieskolor. Det skulle, om ansökningarna godkänns, innebära att det där skulle finnas 21 fristående gymnasieskolor mot kommunens 13. En fråga man ställer sig inför det enorma intresse som nu finns för att starta fristående skolor är, som statsrådet Ingegerd Wärnersson sagt i interpellationssvaret, om drivkraften är ett starkt engagemang för en idé eller om det är ett krasst ekonomiskt intresse. I en rad kommuner är man nu allvarligt oroad över utvecklingen eftersom de bidrag som kommunen tvingas ge riskerar att urholka de kommunala skolbudgeterna och man därför inte kan avsätta lika mycket till de elever som blir kvar i den kommunala skolan. Bidrag till gymnasieskolor baserar sig på ett riksgenomsnitt av kostnaderna i landets gymnasieskolor. Det innebär i en del kommuner avsevärt större anslag per elev än vad man kan anslå till eleverna i den kommunala skolan. Den här prislistan, lika för hela landet, som staten har fastställt, har blivit riksnorm fast den inte var tänkt som det från början. Den var tänkt som en sista utväg om man mellan kommun och friskoleanordnare inte kom överens. Om friskoleanordnaren inte vill förhandla, och det vill han eller hon naturligtvis inte om det kommunen bjuder ligger under riksnormen, då är det detta som gäller. Detta att friskolan nu får ett högre anslag per elev innebär förmodligen att kvaliteten i friskolan kan höjas i jämförelse med den kommunala skolan. Lägg därtill olika slag av stöd och sponsring som friskolan drar till sig. Den enda sponsring som den kommunala skolan har kommer från skattebetalarna. De farhågor som jag och många med mig har är att vi får en A skola och en B-skola. Målet om en likvärdig skola är på väg att brytas sönder. I den kommunala grund och gymnasieskolan ska kommunen ta emot alla barn och ungdomar. De kan inte med hänvisning till något kapitel i skollagen säga nej, och ska inte heller göra det, för att det medför betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. Det kan däremot friskolan göra. Är det så att man får sålla ut de elever man vill ha kan kostnaderna hållas nere. Då kan verksamheten generera vinster eller överskott - som man nu på sina håll vill placera på börsen. I den kommunala skolan fördelas anslagen i många kommuner på så sätt att ett högre anslag kan ges för elever med särskilda behov eller till områden där insatserna i skolan behöver öka av olika skäl. Skulle någon skola ha fått mer resurser än de behöver kan skolstyrelsen besluta att fördela om kommande år. Men har kommunen givit bidrag till en friskola och bidraget är större än behovet kan inte kommunen sänka bidraget och styra över resurserna till den kommunala skolan, där de kan behövas bättre. I några intervjuer har statsrådet Wärnersson uttalat sig emot att skolor bedrivs i bolagsform i syfte att ge vinst åt ägarna. Men i interpellationssvaret redogörs för de tilläggsdirektiv som kommittén fått, att man ska utreda eventuella följder av att privata intressen styr etableringen av fristående skolor och om det finns problem med huvudmän som driver fler skolor. Om det arbete som nu bedrivs sägs vidare att om detta arbete visar på behov av en genomgripande översyn är statsrådet beredd att medverka till detta. Jag undrar: Ska man tolka detta som att det kommittén nu fått tilläggsdirektiv om inte är någon genomgripande översyn?
Fru talman! Jag kan börja med att instämma i vad Bengt Silfverstrand och Margareta Sandgren har sagt. Jag vill också säga att jag inte är motståndare till friskolor. Jag ser dem som ett komplement till den kommunala skolan. Men då handlar det om en friskola som har en speciell pedagogik, och det ska vara en lagom mängd så att det inte poppar upp hur många som helst som utarmar den kommunala skolan. Jag är verkligen oroad för utvecklingen. Det går alldeles för fort och det är alldeles för lätt att starta en friskola. I dag kan praktiskt taget vem som helst starta en friskola. Skolverket tillhandahåller ett åttasidigt formulär som skolentreprenören ska fylla i. Antalet ansökningar till Skolverket har ökat kraftigt och det är, precis som skolministern säger, ytterst ovanligt att kommunala politiker säger nej till ansökningar om att starta en friskola. Det är förvånande i sig. Sedan 1992 har antalet friskolor i Sverige ökat från 97 till 434. I Stockholm finns det 24 kommunala gymnasieskolor och 16 privata. Hos Skolverket ligger 59 gymnasier nästa år. Förhållandet är likartat i hela landet, där det för närvarande alltså finns 91 privata ansökningar. I Stockholm finns det inte underlag för 59 gymnasieskolor. Resultatet blir att kommunala skolor får stänga och att privata skolor får gå i konkurs eller på annat sätt läggas ned. Det har ju sagts många gånger i debatten att är det så att en friskola inte sköter sig är det bara att dra in tillståndet. Men vad händer då med eleverna? Vad händer med elevernas utbildning om man bara stänger en skola? Kommunerna är ytterst ansvariga för eleverna. De måste alltid ha beredskap att ta emot de här eleverna som av en eller annan orsak måste lämna de friskolor som kanske stänger. De har inga förutsättningar att ha planering för det. När den allmänna skolan tog form för snart 100 år sedan skulle den slå broar mellan sociala klasser. Man skulle alltså dra fördel av att också förmöget folk blev intresserade av att höja nivån, kvaliteten, eftersom också deras barn gick där. 1996 skriver Skolverket att det finns tecken på att konkurrensen för vissa skolor har inneburit en stimulans för skolutvecklingen. Det instämmer vi nog alla i. Men de skriver också att det dessvärre finns tecken på motsatsen, dvs. att det har skapats ett skolklimat som kännetecknas av bitterhet, uppgivenhet och försämrade ekonomiska villkor. Skolverket skriver vidare: Den genomförda studien har tydliggjort tendenser till ökad socioekonomisk segregation mellan skolor. Existerande sociokulturella skillnader mellan olika områden befästs. Länge har det varit självklart att alla barn och ungdomar går tillsammans i den närmaste skolan. Det är inte självklart i dag. Alltfler friskolor startar. Vi måste se hur detta påverkar på både kort och lång sikt. Kan vi se en tendens, som jag tycker att vi kan, att den kommunala skolan på många håll utarmas, måste vi vidta åtgärder för att förhindra att flera årskullar elever får sin skolgång väsentligt försämrad på grund av bristande ekonomiska resurser. Det kan man inte ta lång tid på sig att utreda och komma med förslag om. Det måste ske väldigt snabbt. Annars drabbas många av det här. I dag är friskolorna garanterade sina pengar precis som Margareta Sandgren sade. Men det är inte den kommunala skolan. Då har jag en fråga till ministern: Finns det med i tilläggsdirektivet till utredningen att man också ska titta på den här ojämlika fördelningen, alltså att friskolorna garanteras pengar men inte de lokala skolorna?

Fru talman! EU:s utvidgning med nya medlemsländer är ett viktigt steg för freden i Europa. Det är en historisk möjlighet att föra samman det Europa som alltför länge har varit delat. Utvidgningen står inför ett viktigt avgörande vid europeiska rådets möte i Helsingfors den 10-11 december. Då hoppas vi på beslut om förhandlingar med samtliga kandidatländer som uppfyller unionens politiska villkor. Kommissionens förslag betyder ett genomslag för Sveriges ursprungliga linje. Varje kandidatland ska behandlas utifrån sina meriter och förutsättningar. Det är för tidigt att nu ställa upp måldatum för enskilda länder. När länderna faktiskt blir medlemmar bör avgöras av reformtakten i kandidatländerna. Men unionen ska, enligt vår uppfattning, ha som mål att vara beredd att ta emot nya medlemmar från år 2002. I Helsingfors kommer de nuvarande medlemsstaterna att kallas samman till en regeringskonferens för att lösa de institutionella frågorna inför utvidgningen. Målsättningen är att den ska avslutas under hösten I oktober lämnade regeringen ett skriftligt underlag om regeringskonferensen till EU-nämnden. Jag vill nu redovisa regeringens principiella syn på de kommande förhandlingarna inför hela kammaren. Fru talman! Den övergripande svenska målsättningen med den kommande regeringskonferensen är att man ska underlätta utvidgningen och säkerställa en väl fungerande union. En mycket omfattande konferens med ett stort antal frågor skulle kunna dra ut på tiden och medföra en risk för att EU:s utvidgning skjuts på framtiden. Regeringen har därför ställt sig bakom den begränsade omfattning av konferensen som beskrevs av europeiska rådet i Köln. Diskussionerna kommer att fokuseras på de frågor som inte löstes i den förra regeringskonferensen: kommissionens sammansättning, röstreglerna i rådet och frågan om en utökad användning av majoritetsbeslut. Kölnslutsatserna ger emellertid även en möjlighet att ta in andra institutionella frågor i konferensen. Eventuella frågor måste dock vara nödvändiga för utvidgningen. Det är mycket viktigt att säkerställa Sveriges relativa inflytande i unionen samtidigt som EU:s effektivitet och förtroende bland medborgarna stärks. Det ligger i Sveriges intresse att kommissionen fortsatt har en stark och självständig ställning. Kommissionen måste också i framtiden vara en drivkraft i EU-arbetet och kunna vaka över fördragens tillämpning. Kommissionsledamöterna företräder inte sina hemländer, men det är viktigt att det i kommissionen finns personer som känner varje land, dess traditioner och debatt. Kommissionsledamöterna stärker på det sättet unionens förtroende i medlemsländerna. Därför bör varje land ha en fortsatt rätt att nominera en ledamot av kommissionen. Självfallet ska också de nya medlemsländerna tillförsäkras denna möjlighet. Fru talman! Varje utvidgning betyder att de tidigare medlemsländerna förlorar inflytande till förmån för de nytillkomna. De tidigare medlemmarnas möjligheter att driva igenom eller att blockera beslut minskar. Det är dock inte så, vilket ibland har hävdats i debatten, att detta särskilt har drabbat de större medlemsländerna. Balansen mellan stora och små länder har inte förändrats genom utvidgningen. Vi tillbakavisar alltså argumentet att de stora medlemsländerna måste kompenseras för något förlorat inflytande i och med utvidgningen. Det kan dock finnas andra skäl att se över röstreglerna. Om dagens system skulle tillämpas utan förändringar skulle en kvalificerad majoritet på sikt kunna uppnås med länder som bara representerar lite över 50 % av den samlade befolkningen i EU. Det kan därför vara rimligt att diskutera olika sätt att se till att en rimlig majoritet av befolkningen står bakom de beslut som fattas med kvalificerad majoritet. Alla överenskommelser om röstreglerna bör bygga på klara och objektiva kriterier som står sig över tiden. Även i framtiden måste röstviktningen vara ett uttryck för en kompromiss mellan de båda principerna "ett land, en röst" och "en medborgare, en röst". Att låta de större medlemsländerna få fullt genomslag för sin befolkningsstyrka skulle underminera balansen mellan medlemsstaterna. Fru talman! Våra erfarenheter av majoritetsröstning är överlag goda. Möjligheten att fatta beslut med kvalificerad majoritet har visat sig viktig för utvecklingen på miljö och konsumentområdet. Den har också ökat effektiviteten i det ekonomisk-politiska samarbetet. Genomförandet av t.ex. den inre marknaden hade knappast varit möjligt om inte möjligheten till beslut med kvalificerad majoritet hade funnits. Vi är beredda att diskutera möjligheten att gå vidare med majoritetsröstning, bl.a. för att stärka den inre marknaden. Det kan också finnas frågor som närmast är av administrativ och teknisk karaktär där det bör vara möjligt att övergå till kvalificerad majoritet. Redan i dag kan dock en överväldigande del av besluten i ministerrådet fattas med kvalificerad majoritet. I den återstående delen återfinns frågor där de flesta medlemsstater är överens om att beslut måste fattas med enhällighet. Vi vill självklart ha fortsatt enhällighet för de frågor som är nära kärnan i medlemsstaternas suveränitet. Frågor av konstitutionell karaktär måste även i fortsättningen beslutas enhälligt genom fördragsändringar som ska godkännas av medlemsstaterna. Enhällighet bör också vara huvudregel för viktiga institutionella frågor och beslut som har stora ekonomiska konsekvenser för medlemsstaterna. Till dessa kategorier hör t.ex. beslut om försvarsfrågor, vissa budgetfrågor, frågor om egna medel och skattefrågor. Fru talman! Det har väckts förslag om att utvidga dagordningen för konferensen långt utöver Kölnslutsatserna. Regeringen motsätter sig en sådan utveckling. Den här gången måste vi undvika att lämna frågor efter oss. Det finns en ömtålig balans mellan omfattningen på dagordningen och den överenskomna tidsramen. I den rapport som kommissionen presenterade den 10 november finns ett par förslag till tilläggsfrågor som är mycket långtgående och som sannolikt skulle spränga tidsramarna för regeringskonferensen. Kommissionen föreslår en tudelning av fördragen där alla grundläggande bestämmelser skulle samlas i ett fördrag medan övriga regler skulle kunna ändras utan krav på regeringskonferenser och ratifikation i medlemsstaterna. Sådana förändringar skulle förrycka balansen mellan unionen och medlemsstaterna och utlösa krav på folkomröstningar i flera medlemsstater. Diskussionerna i den kommande IGC:n skulle säkert bli mycket långdragna. Kommissionen antyder också att beslut om ett närmare samarbete mellan några stater ska kunna fattas med kvalificerad majoritet utan möjligheter för enskilda medlemsländer att motsätta sig att några länder går vidare på egen hand. Dagens regler om s.k. flexibel integration infördes med Amsterdamfördraget som trädde i kraft så sent som i maj i år. Reglerna har aldrig prövats i praktiken, och vi kan inte se att det nu finns skäl till ändringar. Båda dessa förslag antyder också en misstro mot kandidatländernas vilja och förmåga att bidra till en fördjupning av den europeiska integrationen. Detta är ett olyckligt betraktelsesätt. Därtill kommer eventuella ändringar av fördraget som en följd av EU:s säkerhets och försvarspolitik. Kommissionen menar att regeringskonferensen bör ta hänsyn till utvecklingen på detta område. Vad som avses är t.ex. inrättandet av en permanent GUSP-kommitté för krishantering. Från svensk sida stöder vi inrättandet av en sådan kommitté, men vi anser att EU kan bli bättre på att förebygga och hantera kriser redan inom Amsterdamfördragets ram. Fru talman! Kommissionens rapport visade sig vara tämligen omfattande; det var väntat. Även Europaparlamentet har framfört önskemål om en längre dagordning för IGC. Det är dock viktigt att komma ihåg att det är medlemsstaterna som bestämmer regeringskonferensens omfattning och inriktning. Och medlemsstaterna har hittills varit inställda på en begränsad regeringskonferens. Det är viktigt att alla medlemsstater i Helsingfors drar de rätta slutsatserna, så att vi inte äventyrar tempot i utvidgningsprocessen genom en för omfattande dagordning för IGC. Tack!

Fru talman! De frågor som utrikesministern har tagit upp, regeringskonferensen och utvidgningen, är båda viktiga. Vi har diskuterat både utvidgningen och regeringskonferensen i flera omgångar, kanske främst i EU-nämnden. Jag har inga invändningar mot de ståndpunkter som utrikesministern här har deklarerat. När det gäller utvidgningen saknades det dock ett besked. Det är hur regeringen och utrikesministern ställer sig till kommissionens förslag beträffande Turkiets ställning och vilken roll dess ansökan om att få kandidatur till EU ska tillmätas vid toppmötet. När det gäller regeringenskonferensen delar jag uppfattningen att man bör sträva efter en snävt avgränsad dagordning för denna. Det finns förslag om att man ska bredda utöver de tre ärenden som blev kvar efter Amsterdammötet. Jag vill fråga utrikesministern: Om det nu blir så att länderna kommer överens om att ta upp ämnen utöver de tre som blivit kvar efter Amsterdammötet, måste inte det innebära att vi här i Sverige får ta en ganska komplicerad omgång? Regeringen lägger fram förslag beträffande mandat, det diskuteras här i riksdag och man kommer så småningom fram till ett beslut. Det kommer att ta flera månader. Det omintetgör tanken att det hela skulle kunna avslutats under nästa år. De frågor som diskuterades och lämnades obesvarade i Amsterdam har vi redan behandlat och förankrat här i riksdagen. Därmed har regeringen ett mandat att förhandla i de frågorna. Det skulle då gå mycket fortare att komma i gång. Jag tycker att det är ett ytterligare argument att framföra när man argumenterar för en smal dagordning. Man ska eftersträva att undvika att det blir denna förankringsprocess innan man kan starta i de enskilda medlemsländerna.

Fru talman! Frågan om Turkiet kommer att behandlas även fortsättningsvis i EU-nämnden. Där kan jag upplysningsvis informera riksdagen om att vi har sett en glädjande utveckling där ett antal länder har framfört de krav som även den svenska regeringen tidigare framfört om mänskliga rättigheter i Turkiet. Ett flertal länder har nu framfört liknande krav till den turkiska regeringen. Budskapet både från kommissionen och EU:s ordförande till Turkiet är att vi alla önskar se Turkiet som kandidatland till EU i Helsingfors. Men om det blir så beror på Turkiet självt och vilka åtgärder och åtaganden man är villig att göra för den politiska utvecklingen i Turkiet. När det sedan gäller diskussionen om den breda eller smala agendan kan jag instämma med Lars Tobisson att det var ytterligare ett argument för en smal agenda som Lars Tobisson framförde. Det gäller naturligtvis inte bara Sverige utan fler medlemsländer. Den svenska regeringen ser med stor oro på alla de väldigt breda förslag som har förts fram från ett antal parter kring en bred agenda inför IGC. Det är klart att det skulle kunna direkt ge en tydlig försening av utvidgningsprocessen. Hittills har medlemsstaternas regeringar varit väldigt kallsinniga till dessa förslag om att utvidga agendan.
Fru talman! När det gäller Turkiet var min fråga: Hur ställer sig regeringen till kommissionens förslag att bevilja Turkiet kanditatstatus vid Helsingforsmötet? Att vi alla önskar att man ska förbättra olika förhållanden i Turkiet vad gäller mänskliga rättigheter, demokrati och även ekonomi är vi överens om. Nu har kommissionen lagt fram detta förslag. Jag var i Helsingfors i går. Såvitt jag förstår av ordförandeskapet är även det inställt på att förslaget ska läggas fram och diskuteras. Hur kommer den svenska regeringen att ställa sig?
Fru talman! Regeringen vill se åtgärder och åtaganden från den turkiska regeringen som visar att man tar kraven på mänskliga rättigheter på allvar. Det handlar inte bara om rättigheter för att bli kandidatland. Det handlar också om skyldigheter. Detta är ett synsätt som omfattas av ett antal medlemsstater och har dessutom framförts av både det finska ordförandeskapet och kommissionen till Turkiet. Här tycker jag att det är viktigt att Turkiet får ett samlat budskap av omvärlden. Vi vill se konkreta förbättringar när det gäller situationen för mänskliga rättigheter i Turkiet. Kandidatlandsstatus är ingenting man får med automatik. Det är heller ingenting som bara rullar på med automatik.
Fru talman! Vi kan vara överens om att vi vill se denna utveckling i Turkiet. Men nu är det bara några veckor till toppmötet. Det kan vara problem med vad som kommer att hända fram till dess. Vi vet att här sker en islossning i förhållandet mellan Grekland och Turkiet. Vi vet att diskussioner ska upptas mellan Cyperns båda delar med sikte på lösning av frågorna där. Allt detta vittnar om att det rör sig i rätt riktning. Då är min fråga till utrikesministern: Kommer den svenska regeringen att motsätta sig förslaget om att Turkiet ska få kandidatstatus? Hotet är uppenbart att det avbryter den process som så lovande kommit i gång.
Fru talman! Jag förstår inte Lars Tobissons förhandlingsteknik.

Ska vi verkligen kunna se en fortsatt förbättrad relation mellan Turkiet och Grekland, ska vi kunna se förbättringar vad gäller mänskliga rättigheter i Turkiet är det också viktigt att Turkiet får samma signaler från alla och inte enbart erbjuds ett carte blanche.
Fru talman! Jag vill tacka för en intressant föredragning. Jag vill bara ställa tre små korta frågor. Den första frågan rör den svenska regeringens roll i att hjälpa de nya staterna att bli medlemmar. Den andra frågan är om hur vi förbereder ett bättre samarbete mellan små länder för att kunna bevara inflytandet i framtiden. Den tredje frågan gäller vilken diskussion som förs om vilka ärenden vi skulle vilja föra över till majoritetsbeslut i framtiden med anledning av detta.
Fru talman! Det är mycket viktigt att små och medelstora länder kan behålla sitt inflytande. Det är därför den svenska regeringen står bakom principen om att varje land ska ha rätt till en kommissionär, och det innebär att också de nytillkomna medlemmarna ska ha rätt till en kommissionär. Det är viktigt med röstviktningen och att man inte missgynnar de små och medelstora länderna. Vi accepterar inte heller historieskrivningen att de stora länderna kommer att förlora så mycket på utvidgningen. Vi kan tänka oss en översyn av röstviktningen. Men vi kan inte tänka oss att man ska låta befolkningsstorleken få alltför stort genomslag när det gäller röstviktningen. Fru talman! Jag tror jag glömde den sista frågan.
Fru talman! Det måste då innebära att fler ärenden kommer att behandlas med majoritetsbeslut i framtiden. Jag undrar om regeringen diskuterar några olika frågor som skulle kunna behandlas på detta sätt.
Fru talman! När det gäller vilka ärenden som eventuellt kan behandlas med majoritetsbeslut avser vi att återkomma till riksdagen med en regelbunden diskussion kring dessa frågor. Här tror jag också att det är viktigt för att vi ska ha en så bra förhandling som möjligt att vi inte från början lägger alla kort på bordet gentemot alla de stater vi ska förhandla med utan att vi kan föra en kanske något internare diskussion även i riksdagen om hur vi tänker oss de fortsatta förhandlingarna.

Fru talman! Man kan allmänt säga att nästan alla regeringar hittills har visat en stor kallsinnighet mot en breddad agenda. Jag kan i och för sig inte vara säker på exakt vilka diskussioner som förs i alla de respektive parlamenten under hösten inför Helsingforsmötet. Men en stor majoritet av länderna vill fortfarande se en begränsad dagordning för regeringskonferensen och därmed möjligheten att kunna hantera den inom detta år. Det känner jag mig relativt säker på. Resultaten av en bredare agenda handlar framför allt om kommissionens förslag om ett helt nytt fördrag - att man skulle dela upp fördraget i två delar. Detta skulle leda till väldigt segslitna diskussioner mellan och inom länderna. Många medlemsländer skulle se behov av nya folkomröstningar för att kunna anta ett sådant helt nytt fördrag. Det skulle alltså kunna innebära en mycket stor fördröjning av hela utvidgningsprocessen av EU. Man kan fråga sig varför ett sådant här förslag läggs fram när det har mött så lite entusiasm från medlemsländernas sida. Medlemsländerna hade redan sagt att de inte ville ha en sådan här grupp av vise män. Rådet tillsatte ändå en grupp av vise män, och nu har man kanske inte helt velat säga nej till alla de vise männens förslag redan från början. Men jag hoppas att det kommer att bli en tydlig signal från medlemsländerna i Helsingfors så att man då kommer att ta bort de här förslagen från de s.k. vise männen.

Fru talman! Situationen är väl den att vi alla egentligen önskar se Turkiet som kandidatland. Men det beror på Turkiet självt. Det som vi har framhållit från den svenska regeringen är vikten av att Turkiet gör åtaganden när det gäller kurdernas situation och rättigheter - framför allt språket - åtgärder mot tortyr och rätten till yttrandefrihet. Man ska också se över militärens ställning i nationella säkerhetsrådet. Detta är naturligtvis frågor som inte kan bli klara innan mötet i Helsingfors, men det är viktigt att Turkiet visar en vilja att fortsätta på en reformväg när det gäller att tillgodose kraven på mänskliga rättigheter.
Fru talman! Jag vill tacka utrikesministern för en bra redogörelse. Vi får hoppas att regeringskonferensen i Helsingfors blir ett steg i rätt riktning och att utvidgningen ligger fast så att vi så småningom kan se nya medlemmar komma in. Jag har två frågor. Den ena har varit uppe här. Den gäller Turkiet, och jag ska återkomma till den. Utrikesministern nämnde också någonting om den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken - GUSP-kommittén. Jag är lite osäker på hur pass högt upp på agendan detta kommer i Helsingfors. Precis som utrikesministern sade är det ju viktigt att den europeiska unionen kan agera på ett sådant sätt att den typ av förödande krig som vi har sett i Europa under vår tid, t.ex. i Kosovo, kan förhindras. Jag skulle vilja höra lite grann om utrikesministerns syn på den saken och om hur detta kommer att behandlas i Helsingfors - om det nu kommer upp där. Än en gång vill jag återkomma till Turkiet. Utrikesministern sade att Turkiet inte ska få något carte blanche. Nej, det får väl egentligen inte något land, så det gäller varken Turkiet eller något annat land. Det handlar ju om en process som vi är inne i. Jag tror att det är väldigt viktigt att man agerar på ett sådant sätt att man inte stöter bort Turkiet. Detta är ändå en historisk chans att säkra fred och säkerhet i den delen av världen genom att sy in Turkiet i den europeiska gemenskapen på ett eller annat sätt. Det är alltså inte fråga om ett carte blanche, men det kanske kunde vara fråga om någon form av ett kandidatland in waiting. Turkiet skulle på något sätt vara ett steg bakom de andra, men ändå få signalen om att det hela inte är hopplöst. Förra gången slogs ju dörren igen, och vi fick en kraftig reaktion från Turkiet. Det tror jag vore olyckligt.
Fru talman! Jag kan instämma med K-G Biörsmark när det gäller Turkiet. Vi vill gärna se Turkiet som kandidatland, men det är viktigt att det blir en process inte bara för de mänskliga rättigheterna utan också för relationerna med Grekland. Vi måste kunna se att de åtaganden Turkiet gör också fullföljs under den kommande tiden. Det handlar om åtaganden innan man blir kandidatland och det handlar om att fortsätta den processen medan man - i så fall - är kandidatland. Detta är förhandlingar som pågår och diskussioner som förs inför mötet i Helsingfors. Jag hoppas att vi kommer att se bra resultat. Som jag sade tidigare - och jag tror att K-G Biörsmark också sade det - handlar det ju både om rättigheter och om skyldigheter i denna process. Jag övergår nu till frågorna kring den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken. Framför allt har man tagit upp huruvida det behövs en fördragsändring för att allmänna rådet, dvs. utrikesministermötena, ska kunna delegera frågor till en permanent kommitté. Det handlar då om diplomater som är stationerade i Bryssel. Det har funnits olika uppfattningar om huruvida detta kräver en fördragsändring eller inte. Från svensk sida har vi ansett att man bör kunna lösa detta inom ramen för det nya Amsterdamfördraget.

Fru talman! Jag tror att det är alldeles för tidigt att diskutera vilka arbetsuppgifter nya kommissionärer ska få. Vi har varken fattat beslut om principen eller hunnit med utvidgningsprocessen ännu. Det är nog lite för tidigt att diskutera hur man delar bördorna där. Sedan gällde det den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken. Att det finns en permanent kommitté som sitter i Bryssel innebär att den ständigt finns på plats för att kunna agera snabbt. Under det senaste året har vi haft de fredsbevarande styrkorna i Kosovo, krisen i Östtimor och jordbävningskatastrofen i Turkiet. Det är tre exempel där EU snabbt skulle ha kunnat bistå med resurser till de nödlidande och skickat fredsbevarande styrkor osv. Att man har en permanent kommitté med diplomater som sitter i Bryssel innebär ingen annan förändring jämfört med dagens system än att de faktiskt kan träffas dagligen och fatta snabbare beslut. Men det ska naturligtvis fortfarande ske under kontroll av vilka beslut vi i medlemsstaterna tycker att de ska fatta. Det ligger ju fortfarande som ett mellanstatligt samarbete.
Fru talman! I EU-nämnden och i andra sammanhang har Vänsterpartiet klargjort sin principiella ståndpunkt. Vi menar att de nationella parlamentens roll inte ytterligare får urholkas. Om en ökad mängd beslut nu ska fattas med kvalificerad majoritet måste, vad jag förstår, det innebära att ytterligare makt lämnar denna kammare. Jag undrar hur utrikesministern bedömer detta. Sedan har jag en fråga om utvidgningen. Om jag uppfattade utrikesministern rätt finns det nu en majoritet för den s.k. regattamodellen där varje land bedöms för sig. Då tycker jag att det är viktigt att framhålla att det blir en dialog mellan EU och kandidatlandet och inte bara ett diktat från EU.
Fru talman! Flertalet beslut fattas med kvalificerad majoritet redan i dag. De eventuella förändringar som vi kan tänka oss, och som andra länder också diskuterar, är relativt begränsade. Vi kommer att återkomma till riksdagen för att diskutera konkret på vilka områden man eventuellt kan införa majoritetsbeslut. När det gäller regattamodellen är det viktigt att det sker en dialog med kandidatländerna. Från svensk sida har vi sett det som viktigt att man behandlar varje kandidatland individuellt så att varje kandidatland får visa sina framsteg och får går framåt i sin egen takt. Man ska inte tvinga ihop samtliga kandidatländer i ett par grupper. Det är viktigt att det sker en dialog där. Jag tycker att vi kan se ett antal exempel där det har varit väldigt positivt med den här diskussionen mellan kandidatländerna och EU, inte minst på mitt tidigare område på miljösidan.
Fru talman! Det är bra att vi får diskutera hur mycket makt som ska lämnas härifrån. Men jag frågade också om det finns en majoritet för regattamodellen nu. Bedömer utrikesministern att det finns en majoritet för den? Från de kandidatländer jag har lyssnat på förstår jag att de gärna vill att de bedöms var för sig. Utrikesministern sade också att Sveriges ståndpunkt var att man skulle sätta ett datum 2002 när EU är berett att ta in nya medlemsländer. Bedömer utrikesministern att det fastställs ett datum i Helsingfors?
Fru talman! Låt mig börja med frågan om regattamodellen. Glädjande nog verkar det som om det i princip finns en enhällighet om den här modellen. Utrikesministrarna kommer att diskutera detta igen den 6 december. På det möte som vi hade i förra veckan var det ingen som uttalade sig mot regattamodellen. Det fanns en bred enighet om att alla kandidatländer skulle få börja förhandla. Från svensk sida har vi även fört fram differentiering, dvs. att de olika kandidatländerna ska förhandla i sin egen takt. Det fick också stöd från ett antal av de länder som yttrade sig, vilket vi tyckte var positivt. När det sedan gäller frågan om att man i EU år 2000 ska vara beredd att ta emot nya medlemmar har det av både kommissionen och flera medlemsländer framförts som ett förslag. Från svensk sida tycker vi att det är viktigt. Det innebär att vi bör vara färdiga med regeringskonferensen, och vi vet också att vi har pengar avsatta i budgeten då. Efter det datumet bör det också vara möjligt för kandidatländer att bli medlemmar.

Fru talman! När jag lyssnade på skolministerns svar på Bengt Silfverstrands interpellation märkte jag att det har hänt mycket när det gäller synen på privata alternativ till offentlig verksamhet. När jag däremot lyssnade på Bengt Silfverstrands inlägg verkade det som om utvecklingen har gått honom spårlöst förbi när det gäller skolverksamheten i dag och olika alternativ i fråga om huvudmän. Skolministern säger t.ex. att de fristående skolorna kan bidra på ett positivt sätt när det gäller att höja kvaliteten i verksamheten också för de kommunala skolorna. Jag instämmer i det. En kollega till skoministern, nämligen utrikesminister Anna Lindh, sade precis samma sak i en längre intervju i P 1 i går. Jag delar också uppfattningen att man måste ställa precis lika höga krav på utbildningen, oavsett om det är en privat skola eller om det är en offentlig skola. Den gemensamma värdegrunden gäller också både för den fristående och för den offentliga skolan. Mycket har ändå hänt under de senaste åren. För 10-15 år sedan fanns det bara några få enskilda skolor i Sverige. Det var i stort sett familjer med mycket pengar som kunde välja de skolorna. Så är det inte i dag. Friskolorna är öppna för alla, oavsett vilken ekonomi familjen har. Det står hela tiden ungdomar, lärare och entreprenörer på kö för att komma till de skolorna, för att vara lärare där och för att driva skolorna. Jag ska bara mycket kort dra en parallell till en annan skolform, nämligen folkhögskolan, som jag känner väl. Majoriteten av alla folkhögskolor är i dag enskilda. Men så har det inte alltid varit. Två folkhögskolor gick i bräschen när det gällde att stå fria i förhållande till den offentliga sektorn. Det var arbetarrörelsens folkhögskola, Brunnsvik, och Svenska kyrkans Sigtuna folkhögskola. Jag studerade för ett tag sedan den debatt som fördes om Sigtuna folkhögskola för drygt 80 år sedan. Då sade vissa debattörer att det inte fanns någon plats för en sådan skola. Ideella rörelser ska inte driva skolor, sade man. Skolorna blir lätt propagandacentraler för politiska och religiösa grupper. Nej, sade man, det är staten, eventuellt kommunen, som ska garantera en objektiv utbildning av hög kvalitet. Hur ska samhället, frågade man sig, kunna kontrollera de fristående skolorna? Vi känner igen argumenten från dagens debatt, även om de argument jag citerade är Det har hänt mycket positivt under de senaste 80 åren. När det gäller grundskolor och gymnasieskolor som friskolor har det mesta hänt under de allra senaste åren. Att det är många som vill gå i friskola, att det är många lärare som vill arbeta där, att det är många som vill starta friskolor ser kritikerna som ett stort problem. Jag ser det i stället som en positiv utmaning för hela utbildningsväsendet. Jag vill bara ställa en fråga till skolministern när det gäller organisationsformen. Är inte kvaliteten på undervisningen det som ska fälla avgörandet, och inte vilken organisation som skolan drivs i?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

Det yttersta ansvaret för barnens utveckling vilar ju på föräldrarna, och det är därför viktigt att de får chansen att ha inflytande över vilka intryck och influenser som barnen ska möta och formas av. Och de är många i ett pluralistiskt samhälle som vi har. Men rätten att välja en skola, att välja de intryck man ska få, blir ju bara teoretisk om det inte finns skolor med enskilda och olika inriktningar. Barn är olika och har olika behov, och respekten för varje individs integritet kräver helt enkelt mångfald. Jag menar att mångfalden ger den enskilde individen möjlighet att välja en utbildning som passar just honom eller henne. Där har naturligtvis friskolorna en avgörande och viktig betydelse. Kristdemokraterna tycker, och har tyckt, att friskolorna stimulerar till en pedagogisk och organisatorisk förnyelse och att de ökar flexibiliteten till ett effektivare resursutnyttjande med hög grad av ideella insatser. Här kan det ske ett samspel mellan olika skolor. Det gynnar utvecklingen inte bara för friskolorna utan också för de kommunala allmänna skolorna. För varje skola, fristående såväl som offentlig, är undervisningens kvalitet och skolans förmåga att skapa en utvecklande och trygg miljö för eleverna det centrala. Då funderar jag lite grann på varför skolministern talar om att följa de negativa konsekvenserna. Man skulle önska, när man hör interpellanten och någon till här, att det fanns någon utredning som visade på vilka möjligheter, vilka positiva konsekvenser, som friskolorna har gett. Vilken debatt har de t.ex. lett till? Vi kan aldrig utgå från att den allmänna skolan blir sämre därför att andra alternativ växer fram. Utgångsläget är ju att när andra alternativ växer fram kan det bli en överspridningseffekt som gör att den blir bättre. Dessutom är det ju så att om en verksamhet är bra och om kostnaderna blir lägre så behöver inte det vara fel. Kostnaderna blir lägre med bättre verksamhet. I dagsläget handläggs en rad ansökningar av Fru talman! Ska vi se detta skeende som ett hot eller som en möjlighet för kvalitet i svensk skolverksamhet?

Fru talman! Låt mig den här gången börja med att säga att jag enkelt och lätt kan tacka interpellanten, skolministern och flera av talarna för den debatt som nu har börjat föras. Jag kan efter den här debatten hälsa mina kamrater att det finns diskussioner i Sveriges riksdag som har ideologiska utgångspunkter och som visar på skiljelinjer i hur man ser på samhällets utveckling såväl som på möjligheterna för varje människa. När det här i dag diskuteras hur situationen för de fristående skolorna ska vara framöver ska jag väl i och för sig börja med att instämma i att begreppet privata skolor hade varit mer lämpligt att använda. Det är ju det vi pratar om. Vi pratar om privata skolor till skillnad från de offentliga, privata skolor till skillnad från de gemensamma. Det är inte märkligt att den skiljelinje, som redan i dag har visat sig ganska tydligt, finns mellan å ena sidan den klassiska arbetarrörelsens tradition av att vilja skapa en likvärdig skola för alla av goda kvalitet, å andra sidan de som på högersidan mest ser till sina egna intressen och vill skapa en bra skola för de egna och för grannarnas barn. Vi hör här siffror om att många lärare själva skulle vilja jobba på friskolor. Detta tas till intäkt för att det är bra att vi har friskolor. Det är riktigt: I en undersökning i Lärarnas Tidning visade det sig att 70 % av de tillfrågade lärarna själva ville jobba på en fristående skola. Men å andra sidan sade 90 % av dem också att friskolor bidrar till att öka segregationen. Detta är ett av många exempel på att det man gör är att försöka rädda sig själv, att rädda sitt eget skinn, och egentligen inte att försöka skapa likvärdiga förutsättningar för alla. På samma sätt kan man säga att det är med de föräldrar som flyttar från en gemensam skola till en privat skola. Det handlar om en många gånger alldeles riktig och rimlig kritik av den gemensamma skolan - för att den inte uppfyller alla de krav som vi ställer, för att den inte är tillräckligt bra. Det är den nämligen inte; det är lätt att hålla med om det. En skönmålning av den gemensamma skolan tjänar ingen på - inte vi som försvarar den, i alla fall. Det är uppenbart att det måste göras mycket. Vi måste se till att faktiskt få mer resurser till skolan och att öka elevinflytandet så att eleverna får ett inflytande över den undervisning som bedrivs och över vilka läromedel osv. som används. Mer kan göras på det området. Men alternativet är inte, enligt vår uppfattning inom Vänsterpartiet, att de som har mycket kulturellt kapital, eller ekonomiskt kapital i en del fall, kan ta sina ungar och sätta dem någon annanstans. Vad blir då kvar av kvalitet och likvärdighet för alla andra? Här är det uppenbart att svaret från oss inom arbetarrörelsens partier, som vill skapa en likvärdig skola för alla, måste vara att göra just detta: förbättra kvaliteten på den kommunala skolan och ifrågasätta de privata, fristående skolorna då de faktiskt ökar segregationen i samhället. Jag har tidigare ställt frågor till skolministern, och några av dem tas nu upp i det svar som interpellanten har fått. Men jag skulle vilja fråga: Varför vänta, skolministern? Varför vänta med att utredningar ska ta ställning och utvärderingar komma till stånd? Är det inte uppenbart redan från en ideologisk utgångspunkt att det inte är riktigt att skapa vinst på privata, fristående skolor? Enligt vår uppfattning inom Vänsterpartiet kan det inte vara riktigt att göra så. Jag skulle vilja komplettera med åtminstone två ytterligare frågor till skolministern, fru talman. Den ena handlar om att vi från Vänsterpartiets sida anser att de skolor som i dag bedrivs på konfessionell grund, t.ex. Livets ords och scientologernas skolor, inte rimligtvis kan uppfylla läroplanens krav om att skolan ska vara icke-konfessionell. Den andra frågan får jag återkomma till i mitt kommande inlägg.

Fru talman! Det är många goda argument som mina partivänner Bengt Silfverstrand, Margareta Sandgren och Eva Arvidsson har fört fram här. Även om det överraskar någon tycker jag också att Kalle Larsson i den här frågan hade flera argument som jag till fullo instämmer i. De är då av ideologisk karaktär. Men jag vill ta upp någonting annat. Först vill jag deklarera att, precis som Bengt Silfverstrand och Kalle Larsson sade, det här är privatskolor. Det talas om friskolor - fria från vad då? blir min fråga. Jag har en annan infallsvinkel. Under hösten har det gått en programserie - Vårt århundrade, eller något sådant - med Hans Villius i någon av kanalerna på Sveriges television. Ett av programmen handlade om barn och ungdomar under vårt århundrade. Man visade gamla filmbilder på små välkammade barn. Flickorna hade rosetter i håret och pojkarna hade kortstrumpor. Så sade Hans Villius ungefär så här: På 1920-talet - då hade vi haft en folkskola i ungefär 80 år - kom man brett till insikt om att vi borde ha en skola för alla barn, och därmed försvann privatskolorna. Varför? Jo, därför att man på den tiden var övertygad om - brett politiskt, faktiskt - att det var viktigt att alla barn gick tillsammans. Jag har precis den uppfattningen. För att lära sig samverka och vara tillsammans måste man vara ihop hela skoltiden - på lektionerna, på rasterna, på lunchen och efter skolan. Vi talar om integration och segregation och har problem med både det sistnämnda och det förstnämnda. Det vi nu håller på med, dvs. att dela upp barnen, kommer att leda till ökad segregation. Vi kommer att göra situationen än värre i vissa delar av vårt land och i vissa av våra kommuner. På kort sikt kanske vi kan klara det här. Men jag är fullständigt övertygad, fru talman, om att på 15-20 års sikt kommer det vi nu gör - tvärtemot vad man gjorde på 20-talet - att leda till stora problem i vårt land och motsättningar mellan grupper. När man är sex år och börjar nollan har man inga fördomar mot den där kompisen i skolan som har mörk hy, kommer från ett annat land eller talar dålig svenska. Det är en kompis. Men om man som sex-, sju eller åttaåring inte lär sig att vara tillsammans med dessa barn är jag fullständigt övertygad om att vi i vårt land om 15-20 år kommer att få stora problem på det här området. Jag har själv gått i den gamla urvalsskolan. Jag måste tala i klasstermer här. När jag började i realskolan var vi 35 elever. Tre av dem - jag plus två till - kom från det man på den tiden kallade arbetarhem. Övriga 32 kom från medelklass och överklasshem. Jag vill inte ha tillbaka detta! Men det är det vi nu är på väg mot. När Tage Erlander på sin tid argumenterade för utbyggd sjukvård och det starka samhället, vilket var hans sätt att formulera det, sade han att han tyckte att det fanns ett egenvärde i att direktören och metallarbetaren låg på samma sjuksal när de hade magsår. Samma sak tycker jag, och jag är säker på att Tage Erlander tyckte det, om barnen. Alla barn ska gå i samma skola! Barn ska inte delas upp! Fru talman! Det är mitt budskap till skolministern: Barn ska inte delas upp!

Fru talman! Det har varit mycket intressant att lyssna på meningsutbytet mellan flera socialdemokratiska ledamöter och skolministern. Efter vad jag hittills har hört kan jag enkelt säga att jag mest sympatiserar med skolministerns åsikter i den här frågan, även om det finns en del formuleringar i skolministerns svar som jag ska återkomma till. Jag tycker att det är bra att skolministern slår fast att hon inte planerar att öka kommunernas makt när det gäller att godkänna fristående skolor. Redan nu har vi en lagformulering som är oklar på den här punkten. En skola för alla i dag är för mig en skola som har höga krav på kvalitet och där alla har friheten att välja skola - av så viktiga skäl som skolans profil och var skolan ligger, eller av så enkla skäl som att man har kompisar i en viss skola. Det som flera talare har talat om var ett orättfärdigt system, som inte minst vi liberaler var med om att avskaffa, nämligen att man kunde köpa sig rätten till en bättre utbildning, en bättre sjukvård osv. Men att i dag tro att man kan tvinga människor att sitta i en viss skola är helt fel. Så mycket vågar jag säga att vårt samhälle har förändrats i liberal riktning. Så fungerar inte människor på 1990 talet; det kan jag säga till många av dem som har talat här. Men det viktiga är att vi skapar ett system som gör att inte valfriheten kostar pengar. Den utveckling vi har sett de senaste åren har ökat valfriheten för människor med vanliga inkomster. Bara för tio år sedan var det bara människor med mycket höga inkomster som kunde välja privatskolor. I dag kan alltfler göra det. Mångfald och konkurrens är inte negativt, varken för elever eller för föräldrar, och för lärarna är det inte negativt med olika arbetsgivare. Det finns som sagt fortfarande en del oklara formuleringar i skollagen som jag skulle vilja återkomma till. Det sägs att man ska kunna säga nej till en fristående skola om den innebär en negativ följd för skolväsendet. Jag vet inte vad som menas med den formuleringen, om det är negativt för skolväsendet att man stänger en dålig kommunal skola, eller om det är negativt för skolväsendet i något annat avseende. Denna formulering borde förtydligas. Det behöver nämligen inte vara negativt för skolväsendet i kommunen att man får en ny skola med en annan huvudman och en mindre kommunal skola. Det behöver inte vara negativt - tvärtom. Det finns ingen anledning att utmåla de kommunala skolorna som dåliga - tvärtom. Men sättet att möta den positiva konkurrensen här måste vara att göra den kommunala skolan så bra som det över huvud taget är möjligt i stället för att ropa på förbud. Det är kvaliteten i undervisningen, lärarnas kompetens och att skolorna ställer upp på den gemensamma demokratiska värdegrunden som ska avgöra om en skola ska godkännas eller inte. Det som jag är mera tveksam till i skolministerns svar är ett lite dubbelt budskap där hon talar om andra bevekelsegrunder hos de nya vinstdrivande skolorna och risk för oseriösa entreprenörer. Då känner jag att skolministern lite grann faller för frestelsen att plötsligt misstänkliggöra alla människor som på något sätt vill kombinera sitt intresse och engagemang med att också tjäna pengar på det. Ingen skulle på det sättet tänka på att misstänkliggöra bokförläggare eller människor som jobbar i livsmedelsbranschen. Varför ska man misstänkliggöra människor som vill starta en skola och samtidigt kunna leva på det?

Fru talman! Först vill jag tacka Bengt Silfverstrand för att vi får denna debatt. Jag tycker att det är bra att vi får en stund igen att diskutera den här typen av frågor och att vi också kan få bilden mera komplett och tydlig. Jag hoppas att vi innan interpellationsdebatten är avslutad ska ha fått det. Jag ser på något sätt framför mig två frågor som jag inte tycker har belysts. Jag kan hålla med om mycket av det som har sagts här, t.ex. det som Arne Kjörnsberg sade om en likvärdig skola och om att komma ifrån en uppdelning. Det är oerhört centralt och viktigt. Men jag tycker att det finns två andra perspektiv på detta, om man ser tillbaka i tiden, som fortfarande är aktuella i dag. Det ena är förnyelsearbetet, det pedagogiska arbetssättet i skolan som måste påskyndas. Det händer ju oerhört många spännande saker i dag i den offentliga kommunala skolan. Men såvitt jag vet, utifrån det som jag har sett och utifrån det som jag har upplevt, har det också inneburit väldigt mycket att vi har fått andra huvudmän i skolverksamheten. Hemma i min kommun, Vänersborg, finns det en skola som heter Fridaskolan. Den skapar på ett alldeles utmärkt sätt förutsättningar för att man ska kunna jobba precis så som jag vill att skolan jobbar. De som jobbar som lärare där har arbetat i den kommunala skolan, och de har nu under ett antal år drivit denna skola, och de gör det på ett alldeles utmärkt sätt. Jag har inte hört i debatten hemma eller själv kunnat se att detta har inneburit någon segregation, någon uppdelning, utan skolan är på alla sätt precis som jag, Arne Kjörnsberg och många andra skulle vilja se den vara. Det andra perspektivet tar jag som utgångspunkt för mig i min bakgrund i arbetarrörelsen, att vi faktiskt har stått för, och alltjämt står för, en självorganisering. När detta samhälle växte fram, när vi skapade en välfärd, en omsorg och en omtanke i detta samhälle, stod vi också för att själva gå i spetsen att göra det. Därför tycker jag att t.ex. den kooperativa formen är oerhört viktig att lyfta fram och ha som ett komplement till den offentligt drivna verksamheten i kommunal regi. Då tycker jag att vi ska se detta som nu finns på det sättet att vi mycket aktivt ska jobba med utvärdering och se till att det finns en likvärdighet och att det är en bra kvalitet både i den offentliga verksamheten och i de alternativ som växer fram. Min fråga till skolministern på detta tema är: Har inte dessa andra former som har växt fram ändå bidragit till att vi har fått se mycket mer av förändringsarbete i skolverksamheten över huvud taget och till att befrukta det som finns i den offentliga kommunalt drivna skolan?

Fru talman! Jag vill arbeta för att stärka skolan. Jag vill ha en skola som ger eleverna goda kunskaper, en skola som har bra kvalitet och där eleverna och kunskaperna sätts i centrum. För mig handlar det om att de bästa möjligheterna för att förverkliga denna kunskapsskola finns lokalt, där man känner till elevernas behov, och där man kan ta till vara lärarnas professionalism. För att nå målet att ingen elev ska bli underkänd måste skolsystemet utvecklas till att bli mer flexibelt, mer lokalt utformat och mer målstyrt. Genom att främja den lokala friheten, lokal makt över resurser och möjlighet att lokalt välja undervisningsmetoder och lokal flexibilitet, uppföljning och utvärdering, tror jag att lokal utvecklingskraft kan frigöras så att målet kan uppnås - godkända kunskaper för eleverna. Fru talman! Ett ökat självstyre bör gälla för alla skolor, för hela skolan. En ökad decentralisering gör det då enklare för skolorna. Och i stället för att racka ned på de friskolor som finns, som klarar sig väl och som drar många elever till sig, så måste vi våga släppa tömmarna för de kommunala skolorna. Då ökar ju utrymmet för dem som är aktiva i skolan att använda hela sin kraft för att utveckla den. De offentligt drivna skolorna blir ju inte bättre för att vi motarbetar eller lägger ned de fria skolorna - tvärtom.

Låt oss se till att den möjligheten ska finnas. Menar vi allvar med att hela Sverige ska leva måste möjligheten för att starta skolor i kooperativ eller som friskolor finnas. Jag tycker att det är bra att skolministern tar tag i frågan och börjar diskutera den och se positivt på den. Hon säger i sitt svar att friskolorna är här för att stanna. Det tycker jag är bra, det är de. Och jag tänker fortsätta att arbeta för deras möjligheter. Men det som är synd är det som regeringen och Socialdemokraterna gjorde för en tid sedan, nämligen att dra tillbaka möjligheterna för de fasta kostnaderna för skolorna. Det tycker jag är synd. Det var ju en överenskommelse som Centerpartiet och Socialdemokraterna gjorde. Jag vill stärka det i stället. Sedan blir jag lite fundersam när jag hör t.ex. Kalle Larsson och andra talare som är mycket negativa till friskolor och som talar om en likvärdig skola. Enligt deras sätt att diskutera handlar det ju inte om en likvärdig skola och om att ge bra kunskaper till alla elever. I mina öron låter det klart och tydligt som en skola som är likadan överallt, en homogen skola som verkar för att alla elever lär på samma sätt. Det är inte en skola som jag och Centerpartiet vill arbeta för. Jag vill arbeta för en flexibel skola där eleven sätts i centrum, där kunskaperna är det viktigaste, och där eleverna kan få framtidstro, bra kunskaper och bra möjligheter för framtiden.

Fru talman! Detta med kooperativa former och komplement som Nils-Erik Söderqvist talade om kan jag helt instämma i. Jag har inte hört någon i den här debatten ta avstånd från de s.k. fristående skolorna. Skolministern säger i sitt svar att de fristående skolorna har kommit för att stanna. Jag kan inse det och även instämma i det. Den viktiga följdfrågan blir dock: På vilka grunder och utifrån vilka kriterier, och vilka ekonomiska bidragsregler ska gälla? Jag vill att skolministern preciserar sig där. I dag har vi nämligen en flora av friskolor. Det finns fundamentalistiska friskolor, drivna av exempelvis Livets ord. Den typen av friskolor vill jag definitivt inte att vi ska ha i ett samhälle som bygger på allas rätt till en bra utbildning. Det är alltså oerhört viktigt att vi får en precisering vad gäller den frågeställningen och att skolministern i nästa replik är vänlig och svarar på frågan om grannskapsskolan, den gemensamma skolan, ska utgöra fundamentet och de fristående skolorna vara ett komplement. Det är viktigt att vi får det klart för oss. Trots allt tror jag att det finns ett gemensamt synsätt inom den politiska vänstern. Nej, utvecklingen har definitivt inte gått mig spårlöst förbi, Lars Hjertén! Skillnaden mellan oss är att jag har sett spåren av en utveckling mot en uppspaltning, en skiktning, av barn med olika ekonomiska villkor, med olika etnisk bakgrund och med olika religiös bakgrund. En viktig fråga till de borgerliga företrädarna är då: Tycker ni att barn redan från början i skolan ska vara tillsammans, oavsett bakgrund, härkomst, religion osv., eller tycker ni att de i ökad utsträckning - det är ju en utveckling som vi nu kan se - ska skiktas, delas upp, redan från början? I lördags gjorde Skånes socialdemokratiska partidistrikt på sin kongress ett klart och entydigt ställningstagande i friskoledebatten. Regelsystemet är i behov av en genomgripande översyn. Bidragssystemet är orättvist utformat. Det är ett ingrepp i den kommunala självstyrelsen. Detta har satt djupa spår i den kommunala ekonomin och det har påtagligt försvårat en integration av etniska och religiösa minoriteter i det svenska samhället. Jag vill understryka detta med ett dagsfärskt exempel, som jag antydde i mitt förra inlägg. Det gäller Där har kommunen satsat på en ny skola som en helhetslösning för hela staden. De första lokalerna togs, efter en byggtid på tre år, i bruk i augusti. Samtidigt har ett aktiebolag i dagarna fått tillstånd att starta en privatskola i området. Konsekvenserna av denna etablering är att den kommunala skolan får stå med tomma lokaler och att nybyggda specialsalar för slöjd, musik, bild och drama samt en sporthall inte kommer att kunna utnyttjas vare sig kostnads eller verksamhetseffektivt. Jag är fullt medveten om att skolministern inte kan kommentera enskilda fall. Det här är alltså ett typfall - en utveckling som så att säga kan mångfaldigas. Är det den utvecklingen vi ska ha, eller ska vi, som sagt, fortsätta att bygga ut den gemensamma grannskapsskolan? Det vore värdefullt att under debattens gång få svar från debattörerna på de olika sidorna här.

Fru talman! Det talas här om en likvärdig skola med hög kvalitet. Javisst, det ställer vi alla självklart upp på; det är vårt uppdrag. Men problemet är ju hur det ser ut runtom i vårt land. Bengt Silfverstrand talar här om segregation. Hur ser det redan i dag ut på den punkten? I skolan i grannkommunen Norsborg är praktiskt taget 100 % av eleverna av icke-svenskt ursprung, så redan i dag har vi ett problem. Det förändras inte med att friskolorna kommer in, snarare tvärtom. Med friskolan har även de här eleverna goda möjligheter att söka sig till någonting annat. Debatten i dag är intressant såtillvida att skolministern står på den ena sidan. Hon har en relativt hygglig syn på de fria skolornas verksamhet. Vännerna på den vänstra kanten - Bengt Silfverstrand och kommunisten Larsson - däremot har en helt annan syn. Det är det som är det knepiga. Signalen till de fria skolorna ute i landet blir nu väldigt frustrerande. Vad har vi egentligen att rätta oss efter? Jag skulle vilja höra hur skolministern svarar på min fråga: Är de fria skolorna till fördel för det svenska skolväsendet eller inte? Hur bemöter skolministern Skånes sätt att föreslå att skolorna ska få ett helt annat utrymme för att verka än de har i dag? Ställer skolministern upp på Skånes sätt att tolka detta?
Fru talman! Det var glädjande att skolministern tog avstånd från att man ska kunna bedriva friskolor med vinstintresse. Jag är alldeles övertygad om att Ingegerd Wärnersson också ställer upp på mycket av det som bl.a. Bengt Silfverstrand har anfört vad gäller likvärdig skola och värdet av att barnen går i samma slags skola. Jag undrar ändå lite grann över svaret på interpellationen, nämligen att man först ska titta närmare på följderna av privata vinstintressen, och därefter ska man om det finns behov göra en genomgripande översyn. Jag tror att detta borde handläggas ganska skyndsamt. En fråga jag måste ställa, som jag inte har kunskap om, är: Finns det några hinder i dag för att bedriva en friskola med vinstintresse? Om det inte finns det måste vi skynda på lite grann. Om man skulle ta ställning mot vinstdrivande friskolor kan man kanske inte göra det retroaktivt, så att säga. Då kan det vara för sent. Det kan ha runnit ut mycket pengar den vägen. När det gäller privata vinstintressen inom sjukvården förbereds redan nu en proposition, och en ny lag om förbud mot privata vinstdrivande sjukhus kan börja gälla redan nästa år. Varför kan man inte agera lika snabbt i den här frågan? Det undrar jag lite grann över. Jag har en fråga till om den utveckling vi nu ser: Har vi råd med två parallella skolsystem?
Fru talman! I Aftonbladet den 16 augusti kunde man läsa följande: "Offentliga resurser förs över till privata bolag och de bästa eleverna försvinner i en ojämlik tävlan. De privata bolagen kan nämligen genom offentlighetsprincipen få fram vilka elever som är på väg in i gymnasiet och deras betyg. " Jag läser vidare: "Ifall 'fel' elev söker kan de tacka nej. Eller som det står i skollagens kap 9 Självklart finns det både bra och dåliga friskolor, precis som det finns både bra och dåliga kommunala skolor. Men den pågående utvecklingen leder inte till en positiv utveckling av den kommunala skolan. Risken är stor att vi får en ojämlik och segregerad skola. Skollagen kräver att också privata skolor ska ha utbildade lärare, men enligt Skolverkets statistik saknar 43 % av de privata gymnasieskolornas lärare pedagogisk utbildning. Motsvarande siffra för den kommunala skolan är 16 %. Det ingår inte i Skolverkets uppdrag att kontrollera att friskolan har ändamålsenliga lokaler, ekonomiska resurser och pedagogiskt utbildad personal. I nuläget sker inte den kontroll av ansökningar om verksamhet som är nödvändig ur ett elevperspektiv och ur ett samhällsperspektiv. Ett exempel från Stockholm: Ett cybergymnasium ansöker om att få starta ett gymnasium i Stockholm. Gymnasiet uppges komma att ha 1 500 elever. Enligt Patent och registreringsverkets registreringsbevis har styrelsen en ledamot och en suppleant. Aktiekapitalet är 100 000 kr, och några lokaler har man inte, enligt ansökan. Rektor och lärare ska enligt ansökan ha pedagogisk förmåga. Målsättningen för detta stora gymnasium är att eleverna ska få studera i sin egen takt och få del av IT-undervisning. På så lösa grunder ska alltså 1 500 elever ge sig in i sin gymnasieutbildning. Jag har en fråga till ministern. Kan brist på resurser i den lokala skolbudgeten vara en möjlighet att säga nej till en friskola? Dessutom undrar jag om hur många friskolor som helst kan få starta.
Fru talman! Att man skulle få säga nej till vissa elever har jag ett bestämt minne av att vi moderater har sagt nej till. Om den frågan får Eva Arvidsson tala med sina partivänner. Vi vill absolut inte att en friskola ska säga nej till vissa elever. Den ska vara öppen på samma sätt som den kommunala skolan. Segregering har flera stycken pratat om. Det är för skolans del beroende av var man bor. Segregeringen minskar om man får fler alternativ än bara ett. Jag hör talas om friskolor som inte existerar i praktiken. Jag känner till två friskolor från det område där jag bor. Den ena är en grundskola i Vara kommun. Föräldrarna tog hand om den när kommunen ville lägga ned skolan. Det är ett enormt engagemang från föräldrar, elever och lärare. Jag tror att de känner sig lite tveksamma om de lyssnar till den här debatten och hör vad ni säger om friskolorna. Den andra friskolan, som jag känner väl, är Volvogymnasiet i Skövde. Alla får jobb efter den utbildning de får där. Det är en mycket bra grund för elever som kommer från studieovana hem, därför att den förbereder för högre studier, även högskolestudier. Jag tycker att man ska sätta in den här frågan i ett större sammanhang: förskola, grundskola, gymnasieskola, högskola, forskning och folkhögskola, som jag talade om tidigare. Vi accepterar alla att det bedrivs forskning i t.ex. Ericssons regi, som verkligen bedrivs i bolagsform med klara vinstintressen vid sidan av offentlig verksamhet. Det är väl utmärkt att vi har många utbildningar och forskningsenheter med olika inriktningar och med olika huvudmän. Vi bör med tillfredsställelse hälsa den mångfald som är grunden för en god kvalitet i utbildningen och en verksamhet som står öppen för alla.
Fru talman! Skolor, fristående eller kommunala, är till för barnen. Alla barn har rätt att gå i en bra skola. När man upplevt att inte möjligheterna finns inom den kommunala skolan är det en självklarhet att vi behöver friskolor, och vi behöver många av dem. Som Hem och skola-ordförande i flera år upplevde jag just hur statiskt systemet faktiskt var. Därför blir friskolorna en demokratisk och medborgerlig självklarhet. Likvärdighet har Kalle Larsson och hans anhängare haft som argument för att förhindra friskolor. Det är också förvånansvärt. Det är i så fall ett begrepp som vi inte har utrett betydelsen av. För mig är det ett begrepp som egentligen är ett argument för friskolor. Likvärdighet är att varje barn får samma möjligheter att utvecklas utifrån sina behov. Varför vara så rädda för att erkänna olikheter i livsvillkor, i begåvning, i fallenhet osv.? Det är ju vi som lägger värdet i de olikheterna. Det kan naturligtvis finnas skillnader, men dem måste vi själva bejaka. Vad är det då för nackdelar med den kommunala skolan som man är så rädd för? Jag är rädd för attityden som finns här. Det är ni själva som talar om A och B-lag. Jag kan inte se det så. Jag kommer från en kommun med rätt många friskolor, Linköpings kommun. Jag har också erfarenhet från båda. Ett av mina barn har valt kommunal skola och det andra barnet valde en friskola. Varför inte se tydligheten i detta? Mig veterligt finns det ingen som har utestängts på grund av socioekonomiska problem. Låt många blommor få blomma!
Fru talman! Låt mig börja med att säga till skolministern att några fler frågor kommer jag inte att tynga henne med. Jag tror att det redan finns tillräckligt många att svara på i den här debatten. Däremot ska jag vända mig lite till dem som här har argumenterat för att den situation som nu har inträffat, den explosion av fristående skolor vi fått, faktiskt är någonting väldigt positivt. Till högermannen Anders Sjölund kan jag väl säga att han får mig att fundera lite grann när han talar om att segregationen finns redan i dag. Fru talman! Skälet till att segregationen finns känner vi till: arbetslöshet, bostadsproblem, m.m., framför allt i de utsatta bostadsområdena runt våra storstäder. Men då är det märkligt, fru talman, att Anders Sjölund och andra högerpartister så entydigt säger nej till alla satsningar som syftar till att vända den utvecklingen. Det är när vi satsar på utveckling i de områden det gäller som vi kan göra någonting åt segregationen, inte när vi säger att de som har kulturellt kapital i de stadsdelarna lika gärna kan flytta sina barn till innerstadsskolorna. När det gäller segregation tror jag att Anders Sjölund får ha mer på fötterna och bättre förslag innan han återkommer i debatten. Sofia Jonsson gör det lätt för sig i debatten i dag och litar till sina öron. Det borde hon nog inte ha gjort, för i dem lät det tydligen som om vi som i dag kritiserar explosionen av fristående skolor vill ha det likadant överallt. Så är det förstås inte. Det är ett billigt argument. Vi välkomnar självfallet de pedagogiska nytillskott som de fristående skolorna har bidragit med. De behövs i den gemensamma offentliga skolan för att vi ska kunna fånga en pedagogisk modell som alla barn ska kunna ta till sig. Yvonne Andersson talar om att likvärdighet för friskolor skulle skapa likvärdighet. Låt mig konstatera att resultatet snarare blir det rakt motsatta. Det skapar en segregation, en uppsplittring och en uppdelning mellan barn som har allt att vinna på att mötas.

Fru talman! Statsministern säger att frågan om Sverige ska vara med eller inte vara med i EMU är den största politiska fråga som vi som nu är politiskt verksamma och de som har rösträtt som medborgare har att ta ställning till. Jag håller med honom om det. Men därefter, fru talman, tror jag att den här frågan kommer. Jag gratulerar skolministern till att ha beredningsansvaret för denna fråga, som handlar om hur vårt land ska se ut inte nästa år och inte året därpå men om 15-20 år. Jag påstår att det är ett maktpåliggande ansvar som skolministern har, och jag vidhåller min tidigare uppfattning att ingen fråga är viktigare för hur framtidens Sverige ska se ut än den här. För några veckor sedan gjorde den amerikanske basketspelaren "Magic" Johnson ett bejublat framträdande i M 7. M 7 står för Mark - och kanske för Magic - och 7 står för Sjuhäradsbygden. Därmed har jag sagt att M 7 kommer från Borås. I anslutning till detta bejublade framträdande gjordes en lång intervju med "Magic" Johnson i Sveriges Television. Det slog mig som en blixt från klar himmel när han talade om att han var i skolåldern när man i USA började med bussning. Man bussade svarta elever till vita områden och vita elever till svarta områden. Det var president Kennedy som drev den frågan. Varför gjorde man det? Jo, för att motverka segregationen. Vad som slog mig var att vi nu gör precis tvärtom. Vi delar upp barn, och det tycker jag är fel. På kort sikt kan vi leva med det, men på lång sikt kommer det att bli oerhörda problem för vårt land och för dem som har ansvaret om 15-20 år.

Fru talman! Jag tror att vi är överens om att vi vill skapa en skola där barnen vill vara tillsammans, men vi skiljer oss åt på en punkt: Jag tycker i motsats till många från vänsterpartierna att man aldrig kan tvinga barn och ungdomar att välja en viss skola, om det finns alternativ. Kennedy hade lovvärda avsikter med sin bussning, men det slog inte särskilt väl ut, och det blev aldrig någon riktig lojalitet bakom det försöket. Vad som däremot har lyckats bättre är satsningen på magnetskolor i Harlem med hög kvalitet i skolor med stora upptagningsområden. Också människor från andra bostadsområden väljer de skolorna. Mer av sådant ska vi ha som ett alternativ till den kommunala skolpolitiken i Sverige. Vi är nu i Sverige på väg mot min vision om friskolor, och jag hoppas att den utvecklingen får fortsätta. En friskola ska vara öppen för alla, den ska ha hög kvalitet, den ska följa läroplanen och den ska inte ha rätt att ta ut avgifter om den finansieras med skattemedel. Skolministern har här sagt mycket positivt om friskolorna, vilket jag uppskattar, men som en eftergift åt kritikerna för skolministern in begreppet vinstintresse. Det är en eftergift för Vänsterpartiet och för vissa inom Socialdemokraterna. Ordet vinstintresse låter naturligtvis skrämmande. Det låter som om någon stjäl pengar från någon, men i verkligheten finns det massor av samhällsnyttiga bolag som går med vinstintresse: ambulansföretag, alkoholisthem, hemtjänstbolag, fotvårdare, tillverkare av mobiltelefoner osv. Om man är marxist, som t.ex. Kalle Larsson, är naturligtvis all vinst stöld, men det tycker väl inte socialdemokraterna i dag. Därför blir min fråga om ministern verkligen förbereder en lag av den typ som har diskuterats för privata sjukhem och som gör att en fungerande skola som inte kostar kommunen mer än de kommunala skolorna skulle bli tvingad till nedläggning bara därför att den drivs i bolagsform.
Fru talman! Jag tycker att det är bra med mångfald och valfrihet och att vi arbetar för att stärka skolan. Från den utgångspunkten blir jag lite förvånad när jag hör argumenten från motståndarna här i dag. De pratar till att börja med om att det inte är bra att vi delar upp barnen. Barnen ska vara tillsammans, och de ska ha precis likadan utbildning. Visst är det bra att barnen får gå i en bra skola, men vad är man rädd för? Jag kan i och för sig förstå att Kalle Larsson är lite rädd för att föräldrarna och eleverna får bestämma själva, eftersom det inte ingår i hans ideologi, men det handlar ju om att bygga upp en skola för barn, en skola som ger godkända kunskaper. Jag är för detta. Jag blir också lite förvånad över en del av argumenten här. Jag vill inte stänga dörren för friskolorna. Jag tycker att det är viktigt att vi stärker dem. Det är viktigt att skolorna får en bra grund och att eleverna får en bra start. Friskolorna har också lett till att många kommunala skolor ibland har fått en spark i baken för att komma framåt och på ett bra sätt höja kvaliteten. Jag tycker att den debatt som vi nu har är bra, och jag hoppas att vi kan fortsätta att diskutera. Jag hoppas att vi kan få bra och godkända friskolor.

Fru talman! Debatten har varit klargörande på ett par väsentliga punkter. Vi kan konstatera att det finns en vänster. Även om den liberala vänstern saligen tycks ha avsomnat finns det en vänster med en klar ståndpunkt i dessa frågor, dvs. att det ska finnas en likvärdig skola, en skola som är tillgänglig för alla och att valfriheten ska gälla alla och inte bara några. Vi har fått en klar markering från skolministerns sida när det gäller de privata alternativen. Vi har inte ekonomiskt utrymme i Sverige i dag för den typen av skolor, så länge vi inte har kunnat tillgodose de behov som finns i dag i den svenska skolan. Sedan finns det en höger som inte ser några som helst problem med utvecklingen och som uppenbarligen är beredd att acceptera den här typen av alternativ Vinstdrivande aktiebolag är framtiden ur den borgerliga högerns synpunkt. Jag vill avrunda debatten genom att citera Kjell Olof Feldt. De borgerliga citerar gärna honom. Nu ska jag citera honom utifrån ett skolperspektiv. Kjell-Olof Feldt skriver i boken Rädda välfärdsstaten: "Den borgerliga regeringens ambition är uppenbarligen att antalet privatskolor skall växa på den kommunala skolans bekostnad, gynnade av förmånliga bidrag och socialt ambitiösa föräldrars val. Jag ser det som en uppenbar risk att den senaste 'valfrihetsreformen', där skolorna för sin ekonomi blir beroende av var föräldrarna placerar den s k skolpengen, ökar avståndet mellan 'bra' och 'dåliga' skolor. Och att urvalet av elever till dessa skolor får ett starkt samband med deras sociala förutsättningar i övrigt." Så säger Kjell-Olof Feldt, socialdemokrat.